Fru talman! Jag vet inte ifall det är fel på mitt sätt att klargöra min uppfattning eller om det är Gunnar Hökmark som har vissa besvärligheter att förstå. Beträffande vattenkraften har jag sagt att vi har träffat en överenskommelse som innebär att de fyra orörda älvarna inte skall byggas ut med vattenkraft. Detta är vad som gäller. Det är en uppgörelse som socialdemokratin har träffat i sina partikongresser. Men det hindrar naturligtvis inte att det finns olika uppfattningar bland partiets medlemmar, precis som det finns olika uppfattningar inom moderaterna i olika frågor. Jag har den uppfattningen att vattenkraften fyller de allra flesta av de krav som vi ställde på de förnybara energislagen i 1980 års folkomröstning. Den skall vara inhemsk, den skall vara miljövänlig och den skall vara ekonomisk. Det är vattenkraften. Det gör att jag tycker att vi bör pröva den. Men det innebär inte att detta ingår i överenskommelsen. Det hindrar inte heller mig att ha denna uppfattning. Vi får skilja på dem som har träffat denna överenskommelse som är partiet och mig som har min uppfattning och som har rätt att driva den, precis som moderaterna naturligtvis har rätt att driva sina frågor i förhållande till folkpartiet när det gäller de gigantiska skattesänkningar som folkpartiet inte vill vara med om att därför att det vill slå vakt om välfärden. Men det hindrar inte att ni kan träffa en överenskommelse. Gunnar Hökmark säger att moderaterna står fast vid vad de har sagt före valet och också efter valet. Det är ett klart besked. Det är alltså den politik som ni företräder i den här riksdagsbehandlingen som ni vill få igenom i förhandlingarna. Då var det glädjande att höra beskeden från folkpartiet och centerpartiet i den senaste replikomgången. Jag tycker att vi har kommit en bra bit på vägen. Hadar Cars sade att överenskommelsen ligger fast och att folkpartiet inte är berett att bryta upp från den. Ivar Franzén sade att minst det som förutsätts i överenskommelsen skall gälla i regeringsförhandlingarna. Därmed får vi veta att det vi eftersträvat -- en långsiktig och bred politisk uppgörelse för att få den trygghet i planeringen som svensk industri behöver, som kraftindustrin behöver och som myndigheterna behöver -- kan vi räkna med under 90-talet, eftersom dessa två partier står fast vid sin energipolitik enligt det beslut som riksdagen nu kommer att fatta. Då står, som Åke Wictorsson sade, Gunnar Hökmark och moderaterna isolerade, precis som miljöpartiet och vänsterpartiet. De är inte med när energipolitiken skall utformas, utan de ställer sig vid sidan. Det är deras rättighet att göra det, men det ger inte precis förutsättningar för den trygghet i planeringen som skall ge jobb och investeringar, utan det leder bara till att vi kommer att ha den här typen av debatter även framöver och den osäkerhet som det kan skapa. Det är naturligtvis någonting som moderaterna få ta sitt ansvar för.

Fru talman! Jag önskar att jag hade sluppit att begära replik, men eftersom vi i miljöpartiet blev beskyllda för att vara orealistiska och komma med fantasifulla förslag, hade det varit värdefullt att få dessa förslag preciserade. Vilka av våra förslag är orealistiska? Vilka av dem är fantasifulla? Man kan möjligtvis säga att en treårig kärnkraftsavveckling är ett mycket krävande program som förutsätter att det finns en majoritet i denna kammare för att detta program skall kunna genomföras. Vi tror att det är det mest ansvarsfulla vi kan göra gentemot framtiden och våra barn. Det är frågan om hur man ser på verkligheten som avgör vad som är ansvarsfullt och realistiskt. Ordet realism har med hur man tolkar verkligheten att göra. Det kan hända att det är där skillnaden ligger mellan centerpartiet och miljöpartiet, nämligen att vi ser på verkligheten med andra ögon. Vi är mycket mer oroliga för den verklighet vi lever i och menar att det krävs krafttag för att rädda världen och våra egna barn och barnbarn.

Fru talman! Jag skall beröra en något annorlunda aspekt på energiproblematiken. Denna aspekt tas upp i vår motion N49, som handlar om användning av förgasade restoljor inom energiproduktionen. I våra raffinaderier blir det över en omfattande mängd av högsvavliga restoljor som uppgår till en volym av ungefär 2 miljoner kubikmeter per år och som går till export. Denna restolja innehåller mer än 1 % svavel, så vi är därför förhindrade att använda den i vårt eget energisystem. Denna export ger raffinaderierna en betydande inkomst i storleksordningen 1 miljard kronor per år. Om det skulle bli svårigheter med att genomföra denna export kommer ekonomin i raffinaderierna att kraftigt försämras, vilket naturligtvis kan leda till högre bensinpriser eller andra ekonomiska bekymmer för raffinaderierna. Från moralisk synpunkt är denna export av restprodukter som vi inte själva kan använda en tvivelaktig verksamhet. Andra länder får stå för de svavelutsläpp som vi ibland tar oss före att kritisera dessa länder för. Vi i vänsterpartiet har flera gånger pekat på möjligheterna att ta till vara dessa restoljor och ta hand om dem i vårt eget land. Genom förgasning och rening kan restoljorna användas i energisystemet. I utskottsbetänkandet säger man att detta berör de planer som Vattenfall har att utnyttja förgasade restoljor i Brofjorden. Det är i och för sig riktigt, men nackdelen med att använda restoljorna på detta sätt är att det bidrar kraftigt till att öka koldioxidutsläppen. Det finns också risk för att restoljorna ersätter en del av den kärnkraft som skall avvecklas. Vi anser att det vore betydligt slugare att låta de förgasade restoljorna ersätta det kol och den koks som används i kommunala värmeverk och främst i energiproduktion inom stålindustrin. Av de totala koldioxidutsläppen i Sverige torde ca 10 % komma från förbränning av kol och koks. Dessa utsläpp skulle alltså kraftigt kunna minskas om man i stället använder förgasade oljor. Då skulle vi få produktion av koldioxid och vatten i stället för en produktion av enbart koldioxid. Om detta kombineras med en produktion av urea, skulle koldioxidproduktionen kanske kunna pressas ned från 6 miljoner ton till under 2 miljoner ton per år. Detta kompliceras ytterligare av att man nu på den internationella arenan resonerar om att införa rätt så höga koldioxidavgifter, även för industrin, för att komma till rätta med den koldioxid som omvandlas till växthusgas.

Därför borde det finnas många anledningar till att man verkligen satte in alla forskningsresurser och alla ansträngningar för att kunna använda förgasade restoljor i energisystemet på det sätt som vi har föreslagit. Jag är medveten om att detta är kanske mer en teknisk fråga där tekniker kan ha olika meningar. Mot bakgrund av den övergripande informationen om internationella konventioner och de diskussioner som förs borde regeringen här kunna vara pådrivande. Jag tycker att det skulle ha varit av värde om jag i dag hade kunnat få en reaktion från industriministern på dessa synpunkter. Nu har han tyvärr lämnat kammaren, så jag får hoppas att Arne Kjörnsberg kan ge några synpunkter på användningen av förgasad restolja.

Fru talman! Jag kommer att uppmana kammarens ledamöter, de som sitter här i kammaren och de som sitter vid radio och TV-apparater, till självstudier för att jag skall spara tid på kvällskvisten. Allra först vill jag, fru talman, yrka bifall till reservationerna 51, 54, 57, 71 och 132. Sedan skall jag tala om effektivare energianvändning, som är en nödvändig och viktig förutsättning för att man skall kunna avveckla kärnkraften. Jag har under debatten tidigare i dag märkt att det verkar som om Gunnar Hökmark inte förstår vilka möjligheter som en effektivare energianvändning innebär. Han nämner aldrig det. I reservation 64 som är fogad till detta betänkande står det: ''Ökad effektivietet i energianvändningen ger tillgång till inbesparad energi, en energiresurs som kan ersätta eller komplettera andra energiresuser. Effektivare energianvändning kan vara ett billigt och bra alternativ till att bygga nya kraftverk och kraftledningar för att möta ökade behov. I ett helt balanserat energisystem kombineras effektivare energianvändning och utbyggd kapacitet på tillförselsidan på ett sådant sätt att man uppnår lägsta kostnad för energitjänsterna.'' Fru talman! Under senhösten 1989, under våren och hösten 1990 och under våren 1991 har en informell arbetsgrupp med en riksdagsledamot från varje parti utom moderaterna ordnat en serie seminarier om effektivare energianvändning, det senaste i morse. Fram t.o.m. våren 1990 var även Ivar Virgin från moderaterna med i vår arbetsgrupp. Denna grupp inbjöd en energiforskare från USA, Evan Mills, att skriva en rapport om att utveckla Sveriges energi effektivetet och förnybara energiresurser. Denna rapport har alla ledamöter fått i januari i år. Evan Mills var en av huvudförfattarna till rapporten Att välja väg, tekniska alternativ för den svenska elsektorn, som bl.a. Vattenfall har gett ut och som är en fantastisk läsning. I den visas hur man kan avveckla kärnkraften utan att på något sätt störa den svenska ekonomin. Jag rekommenderar den till läsning, och jag har gjort det tidigare. För att spara tid skall jag inte citera ur den. Jag tror att våra seminarier har gett en del uppslag till de positiva inslagen i trepartiöverenskommelsen. Eftersom de allra flesta ledamöter inte har kommit till något av de seminarier som vi har ordnat och inte fått lyssna till någon av de experter som vi har bjudit in från Sverige, Danmark, Norge och USA, har vi samlat en del information. För att spara tid vill jag nu hänvisa till den. Vi har samlat en del information som finns i ledamotshuset i rum LU1-06. Där kan ledamöterna själva hämta detta material i kväll. Där finns en hel del material. Jag har tagit med mig en del material för att kunna visa. Där finns en rapport från svenska tekniska attachéers kontor i Los Angeles skriven av Sven Wikdahl. Jag vill läsa upp några rader ur själva inledningen i denna rapport. Där står det: I mitten av 70-talet tvingades amerikanska kraftföretag att tänka om i fråga om planering av elproduktionen. Tidigare hade man försökt förutse ökningar i efterfrågan på elkraft och därefter byggt ut produktionsapparaten för att möta denna efterfrågan. Ni kanske känner igen bilden från ett mer näraliggande land. Han fortsätter: Detta visade sig dock bli allt svårare, varför man i stället frågade sig om det inte var möjligt att påverka efterfrågan på elkraft så att man framför allt slapp bygga ut produktionsanläggningarna för att klara av belastningstoppar. Jag kan rekommendera denna rapport till läsning, och den finns alltså att hämta i L1-06. Där finns det naturligtvis även exemplar av Evan Mills artikel för dem som har tappat sina exemplar. Där finns även en hel tidning om effektivare energianvändning, en tidning som statens energiverk har gett ut och som var bilaga till Svenska Dagbladets annonsbilaga om effektivare energianvändning. Den rekommenderas varmt. Där finns också en del trycksaker som handlar om en elsnål kombinerad kyl och frys, om hur man kan minska elförbrukningen i lokaler, och om den elsnåla tvättstugan. Detta ger kanske en liten bild av att det som andra här säger är orealistiskt faktiskt förekommer i verkligheten i dag, även i den svenska verkligheten, fru talman. Och jag tycker att det är värdefullt att ledamöterna själva kan informera sig om detta. Förra veckan hade statens energiverk en stor internationell konferens om elsnålare belysning som hette Right light -- bright light. Man gav ut en liten tidning på engelska. Det är nyttigt att kunna om Sverige skall ansluta sig till EG. Den finns också att hämta. Vidare finns det en del ytterligare material framför allt för dem som själva vill spara el därför att det lönar sig. Jag kan då rekommendera en pärm från Stockholm energi som heter Elsparklubben. Det finns även en bok som heter Energisparboken, med rubriken Halvera elräkningen men behåll din standard. Detta är faktiskt något som det finns råd om i dag, inte baserade på några partiprogram som folk tycker om att förlöjliga, utan detta är erfarenhet som har byggts upp bl.a. av våra energirådgivare som tidigare fanns i kommunerna, men som statsmakterna har funnit för gott att avveckla stödet till. De flesta av dem finns därför inte kvar, åtminstone inte som energirådgivare i kommunerna. Jag kan avslutningsvis nämna ytterligare litet material om just detta. Vattenfall har inte bara skrivit den förträffliga rapporten Att välja väg, som jag visade, utan Vattenfall arbetar med ett Uppdrag 2000 med elhushållning. Även i fråga om detta finns material att hämta. En sammanfattning av Vattenfalls rapport från april 1990 och en sammanställning av de projekt som har drivits av statens energiverk, uppdrag 2000, Svensk energiutveckling AB, byggforskningsrådet, Stockholm energi och Sydkraft. Så visst finns det, fru talman, en hel del material. Det var alltså synd att vi avvecklade den resurs som de kommunala energirådgivarna utgjorde. Och i en av de reservationer som jag har yrkat bifall till säger vi att man åter måste få i gång den kommunala energirådgivningen. Jag vill nämna några små jordnära saker från morgonens informationsmöte. Där fanns Agneta Persson från Allmänna ingenjörsbyrån. Hon har stor erfarenhet av energirådgivning och av kampanjer för effektivare energianvändning. Hon var under några år också sammahållande för alla kommunala energirådgivare i Sverige. Om vi börjar med industrin, sade hon, för att ta ett exempel, att det finns flera undersökningar som visar att bättre belysning inom industrin ger högre produktivitet, lägre kassation och lägre sjukfrånvaro. Detta har bl.a. visats i en rapport från arbetarskyddsfonden av en person som heter Knave. Det finns även internationella rapporter som visar samma sak. Man kan få mjukare, varmare och effektivare ljus som drar mindre ström. Det är också belysningsutrustning som inte behöver bytas så ofta. Man spar alltså pengar även på detta. Man kan fortfarande inom industrin spara elenergi och pengar på varvtalsreglering av pumpar, fläktar, m.m., och företag söker fortfarande bidrag från statens energiverk till detta. Ofta behövs det ett bättre systemtänkande inom industrin, en bättre helhetssyn, för att få de energitjänster, dvs. den nytta man behöver, till minsta möjliga energiförbrukning och kostnad. Ventilation är ett exempel. Ofta överdimensioneras den, och då får man dålig verkningsgrad och kraftigt ökade kostnader alldeles i onödan. Man använder mycket tryckluftsverktyg inom industrin. Agneta Persson sade att energiförbrukningen bör kunna minskas till ungefär en tredjedel av dagens, dels genom bättre underhåll och minskat läckage på tryckluftsanläggningarna, dels genom att man använder effektivare verktyg än tryckluftsverktygen. Men det gör man ofta inte därför att man anser att tryckluftverktygen är minst lätta att stjäla. Fru talman! Det är inte bara inom industrin som man kan spara stora pengar och skona miljön och naturresurserna på köpet genom effektivare energianvändning. Det kan man göra även i butiker och kontorslokaler. I dag slösas det. Jag skall nämna ett litet och mycket näraliggande exempel. I den lokal där vi hade detta sammanträffande med Agneta Persson i morse, L1-06 finns det hårt, kallt ljus som är tröttsamt för ögonen och som kan ge stresshuvudvärk. Man skulle kunna byta denna belysning och annan belysning i riksdagen till behagligare och bättre belysning som bara drar ungefär en tredjedel av den ström som den nuvarande belysningen drar. Då minskar man ofta även behovet av kylning i ventilationen. Så är det i många kontors och butikslokaler. Först gör man alltså av med mer energi än man behöver därför att man har en omodern belysning och sedan tvingas man byta lampor oftare och kyla bort den extra värme som uppstår, och då ryker bokstavligt talat ännu mer energi och pengar. Fru talman! Det är viktigt att den som förbrukar energi betalar vad det kostar och kan påverka förbrukningen t.ex. genom att byta till energisnålare utrustning. Även i samlingslokaler, skolor och sjukhus finns det stora möjligheter. Jag tycker att det är särskilt viktigt att man föregår med gott exempel i skolor. Då kan eleverna lära sig vad detta betyder. Den offentliga sektorn måste naturligtvis också föregå med gott exempel, speciellt i de statliga verken och företagen. Det finns alltså mycket att göra. Ett litet exempel är att Systembolaget sparade 75 % på sin energiförbrukning. Det är ett citat ur en tidning, VVS-Forum nr 10 från oktober 1990. ''Genom ett systematiskt, men ändå ganska enkelt, åtgärdsprogram har Systembolaget lyckats minska energiförbrukningen i sina egna fastigheter och hyrda lokaler med ca 75 %. Det som Systembolaget gjort det kan alla andra fastighetsägare också göra. Investeringarna är relativt små och mycket lönsamma'', skriver redaktören i en kort sammanfattning. Visst finns det mycket att göra. Det finns naturligtvis mycket att göra även inom hushållen. Det går vi inte in på här för att inte förlora tid. Det läser ni om själva. En viktig uppgift för oss här i riksdagen, fru talman, är att skapa lagliga och ekonomiska styrmedel som gör att det som är samhällsekonomiskt sunt och lönsamt också blir lönsamt för företagen, hushåll och den offentliga sektorn. Det skall löna sig att göra rätt brukar vi säga, och det skall gå att göra rätt med rimliga ansträngningar. I sin artikel, som jag har visat här några gånger, skriver Evan Mills om några viktiga problem att lösa på användarsidan. Det gäller någonting som heter lönsamhetsgapet eller som energiverket talar om det: Det outnyttjade resursgapet på användarsidan. Producenter av energi bedömer som regel sina investeringsobjekt med en samhällsekonomisk kalkylränta på mellan 4 och 10 % medan kunden bedömer sina objekt med andra avkastningskrav, 15--30 %. Hushåll och småindustri har ofta avkastningskrav på 60--80 % när man bedömer energieffektiviseringen. Det gör att man alltså inte gör rätt, utan man handlar för kortsiktigt. Detta kan man lösa bl.a. genom investeringsbidrag, lågräntelån eller räntebidrag för investeringar. Detta är sådant som vi har föreslagit i våra olika motioner och reservationer. Kundinformationen måste bli bättre. Lars Norberg har redan talat om bättre produktmärkning, mer informativa elräkningar, och jag har talat om energirådgivning. Eltaxorna skall uppmuntra effektivisering och hushållning, inte tvärtom som det är i dag. Det måste bli lättare att hitta eleffektiv teknik och utrustning. Det behövs en fungerande marknad. Till slut måste man ha mer satsning på teknisk och kommersiell utveckling av eleffektiva produkter och tjänster. Det behövs alltså en elmarknad. Man talar på några ställen i propositionen och i trepartiöverenskommelsen om en elmarknad. Jag vill gärna fråga de företrädare som finns kvar här i kammaren om deras resp. partier vill medverka till att skapa en fungerande energimarknad, elmarknad, här i Sverige bl.a. genom att man prövar detta med en elbörs. Det är någonting som man har bestämt sig för att göra i Norge. Jag vill också passa på att fråga moderaterna som i sin reservation 1 talar om att de olika kraftslagen skall bära sina kostnader. Jag hoppas att de även menar att kärnkraften skall bära sina försäkringskostnader. Det behövs alltså en mer effektiv marknad för att bryta Vattenfalls och Sydkrafts kraftiga dominans som faktiskt fungerar som monopol i dag. Då är det hög tid att börja använda nya begrepp. Man skall tala om energitjänster och eltjänster i stället för att tala om bara el. Man skall inse att det är kostnaden för att tillgodose användarens behov av de här tjänsterna som räknas, inte priset. Därför bör det stå i propositionen och riksdagsbeslut i framtiden att det är kraftföretagens uppgift att med utgångspunkt i den av statsmakterna fastlagda energipolitiken planera och utveckla kraftsystemet så att landets behov av energitjänster, och speciellt behoven av eltjänster, blir tillgodosedda. Därmed är vi inne på balansprincipen. Den har vi talat om så många gånger, fru talman, att jag inte behöver upprepa det här nu. Jag vill säga några ord om elbörs. Det vill jag göra genom att citera Hans Nilsson på statens energiverk i en skrivelse från den 9 november 1990: Det finns billiga effektiviseringsåtgärder som inte kommer till stånd eftersom marknaden innehåller inperfektioner, dvs. ofullständigheter eller ofullkomligheter. Information, rådgivning, marknadsbearbetning, gemensamma upphandlingar och kampanjrabatter är saker som i vissa fall kan lösgöra de här outnyttjade resurserna till en kostnad som är lägre än motsvarande kostnad för drift av befintlig kraftanläggning eller för omoch utbyggnad av kraftresurser. Då skall man alltså enligt balansprincipen satsa på sådana verksamheter i stället för att bygga ut. Energileverantörerna brukar definiera sitt ansvarsområde fram till leveranspunkten, de säljer energi i stället för nytta. Därför åsidosätter man och bortser från effektiviteten i kundanläggningen. Marknadsfunktionen behöver alltså förstärkas för att ge kunden bästa resultat. Det är därför som man talar om en börs, en eleffektivitetsbörs, där man kommer med konkurrerande anbud. Där kan man bedöma om det är bättre och billigare att effektivisera än att satsa på ytterligare kraftproduktion. Precis på samma sätt har man egentligen gjort i USA fast man kallar det där för least costutility planning. Fru talman! Miljöpartiet kräver att minst en kärnkraftreaktor stoppas innan det här årets slut. Det är den tydligaste möjliga signalen till marknaden att vi måste ställa om energipolitiken. Vi instämmer alltså i det krav som bl.a. folkkampanjen ger uttryck för i sin demonstration utanför parlamentet här i dag: Börja nu. För någonstans finns det, fru talman, ett trovärdighetsproblem. Om vi nu skall tro alla försäkringar här i kammaren i dag om att propositionen verkligen syftar till att man skall ställa om energipolitiken, och trots att det är litet pengar anslagna och trots att det inte finns en tidsplan skall man se till att det här fungerar. Om detta är sant är det fortfarande så att industrin inte tror det ännu. De tror inte på någonting som inte innehåller tydliga tidsplaner och aktivitetsplaner. De är inte vana att handla på det sättet. Det enda sättet att visa industrin och alla vanliga elkonsumenter att vi menar allvar är att vi stänger en reaktor nu. Hur skall man annars inse att man måste hushålla med el när marknaden svämmar över av el till underpriser. Hur skall de som utvecklar och tillverkar utrustning för effektivisering och produktion av förnybar energi veta att de kommer att bli av med sina produkter. Stoppa en reaktor nu, börja avvecklingen genast. Fru talman! Jag har redan yrkar bifall till reservationerna. Det sista jag skall säga är att det är viktigt för att den här elbörsen och balansprincipen skall fungera att vi också har transitering, alltså rätt till överföring av el för alla aktörer på marknaden, inte bara för de stora kraftbolagen. Jag har med stor glädje konstaterat att regeringen är på väg att genomföra någon sorts reform här. Men det gäller dock fortfarande att ställa kraftnätet till förfogande för alla aktörer, åtminstone även för distrubitörer och stora kunder, till självkostnadspriser. Tack fru talman!
Det är åtskillig talartid som återstår och jag vill erinra om att det är synnerligen önskvärt att de ärenden som finns upptagna på föredragningslistan kan behandlas färdigt under kvällen. Jag vill erinra om den rekommendation som har gjorts av kvittningsmännen som bl.a. innebär att man skall begränsa anförandena så mycket som möjligt. Inget anförande skall vara längre än tolv minuter, och bortsett från morgondagens Öresundsdebatt skall om möjligt endast en talare från varje parti uppträda i debatten. Detta är en vädjan om att på alla sätt försöka hjälpa till att få de upptagna ärendena färdigbehandlade under kvällens lopp.

Herr talman! Jag har all respekt för svårigheten att sätta sig in i möjligheterna att använda förgasade restoljor i stålindustrin. Men det vi ändå kan ta ställning till, och det borde också Arne Kjörnsberg kunna, är kvaliteten i den politik som går ut på att exportera högsvavlig tjockolja som vi inte kan använda här. Enligt utredningstjänsten exporterade Sverige 1988 ungefär 1 miljon kubikmeter av denna olja, och 1989 exporterade vi 1,9 miljoner kubikmeter. Det är inga små mängder vi tar oss friheten att exportera. Vad skall vi säga om den moraliska halten i den exportpolitiken, Arne Kjörnsberg? Det kan vi ha en uppfattning om.

Herr talman! Det har sagts väldigt mycket klokt och bra om energi under den här debatten. Jag tänker då framför allt på vad Lars Norberg och Krister Skånberg har sagt. Jag tänkte nu lyfta upp en alldeles speciell aspekt på energifrågorna. Energifrågorna är viktiga politiska frågor. De är viktiga därför att vi har ett gemensamt ansvar i nuet och för framtiden. Gemensamma frågor måste lösas på politisk väg. Avpolitisering kan inte vara vägen i energipolitiken. Det skulle bara leda till en ännu större egoism och en ännu större miljöförstöring. Enskilda aktörer kommer aldrig att ta totalansvar. Vårt samhälle fordrar energi. Vi måste hjälpas åt att hantera framtagning och användning så att skador totalt sett kan hållas så låga som möjligt. Lars Norberg och Krister Skånberg har mycket noga redgjort för hur man skall kunna gå till väga med detta. Redovisningen visar att det med politisk vilja finns utomordentliga möjligheter att komma till rätta med vår energisituation och göra det på ett ekologiskt och ekonomiskt rimligt sätt. Det finns emellertid starka påtryckargrupper inom näringslivet, som vill gå helt på tvärs med vad som är ekologiskt och därmed på sikt ekonomiskt vettigt i energipolitiken. Den mäktige doktor Gyllenhammar -- han som sitter i regeringens protokollösa EG-råd -- varnar för en energikris om vi inte aktivt satsar på ökad användning av naturgas -- fossilgas. Industriförbundet går enligt tidningsreferat lördagen den 8 juni ut med beskedet att man vill bygga ut kärnkraften, bygga ut älvarna, bränna mer fossila bränslen och slopa kilometeravgiften för att fördubbla industrins tillväxttakt. Målet sätts uppenbarligen till ca 4 % Energipolitiken skall avpolitiseras, menar industrin. Det får inte finnas någon styrning av energianvändningen från politiskt håll. Vi måste fråga oss om industrimännen över huvud taget har tagit del av Brundtlandrapportens krav på en hållbar utveckling. Vart tog industrins omtalade miljövänlighet vägen när dess ledare nu aktivt förespråkar ökad miljöförstöring? Det är nämligen det det är fråga om och ingenting annat. Skall vi enligt industrimännen inte ha miljölagar och miljöskatter över huvud taget -- lagar och skatter som är viktiga delar av energi och miljöpolitiken? Varför har vi miljölagar? Varför måste de skärpas hela tiden? Anledningen är att personer i olika ledande befattningar inte använder sig av de kunskaper de har om energi och miljö. Om de gjorde det skulle dessa lagar inte behövas. Om vi alla handlar ansvarsfullt behövs det färre lagar. Ställer industrin och dess företrädare upp på miljönormer? Det intressanta är att industrins ledare, som ordmässigt vill slå vakt om marknadsekonomin, inte ställer upp på att förbättra marknadsekonomins funktionssätt genom miljöavgifter och miljöskatter som avspeglar miljökostnaderna för verksamheter och produkters användning. Industrins ledare har uppenbarligen inte förstått vilka problemen är. De har uppenbarligen inte förstått att våra samlade problem är så stora och så trängande att det nu av oss fordras ett omtänkande som innebär att vi måste effektivisera energianvändningen och samtidigt se till att minska den. Det kan inte gärna vara så att industrins ledare väljer att blunda för våra ekologiska och ekonomiska problem. Det borde inte vara så att industrins ledning ställer sig vid sidan av ett långsiktigt och ekologiskt ansvarstagande. Min erfarenhet från industrin efter 20 år visar att det med goda ekonomiska incitament finns stort utrymme för energibesparingar. Varför säger industriledarna nej till detta? Tror de inte längre på marknadsekonomins dynamik? Det kan ju inte gärna vara så att de som i sin dagliga gärning hela tiden arbetar för att förbättra företagens resultat stoppar inför energifrågan och säger att vi måste ha mera och billigare energi och att energiförsörjningen skall vara garanterad i varje ögonblick. Detta är den omedelbara behovstillfredsställelsens axiom, den som brukar gälla mycket små barn med svårigheter att uttrycka sig. Man binder sig vid fossila bränslen och kärnkraft trots att man väl måste känna till dess faror och nackdelar. Man vill inte arbeta med förnybara och miljöanpassade energislag. Det är något galet i detta, i denna låsta, orimliga och orealistiska hållning hos annars klokt folk. Det normala hos industrifolk är att anta utmaningar och försöka se vad det finns i den nya situationen och den nya dynamiken som kan vara till gagn för företaget. Jag vägrar att tro att denna dynamik och förmåga till konstruktivt tänkande har upphört i svensk industri. Den allvarliga ekologiska situationen är faktiskt en möjlighet för vår industri. Ju förr man inser det och börjar ta itu med problemen, ju bättre blir det på alla sätt. Industrimännen talar sig ofta varma för internationalism när det gäller kapitalets, varornas och tjänsternas frihet. Nu har det tillkommit en femte frihet: den gränsöverskridande miljöförstörelsen. Denna ställer svensk industri sig bakom med skriften Det stora lyftet. Det är en skrift som borde heta På väg mot katastrofen. Energiomställningen är bra för svensk industri och därmed för Sverige och världen. Den är bra för vår ekonomi, vår hälsa, vår miljö, och den är bra för kommande generationer. Den slutsats som man kan dra av industriledningens nuvarande hållning är att man vill slå vakt om och bygga upp en egen planekonomi när hela världen i dag ropar efter marknadsekonomi. Jag är som industriman djupt besviken på industrins ledare. Det gäller från herr doktor Gyllenhammar och nedåt i industrins makthierarki. Jag hade faktiskt förväntat mig en annan, mera realistisk och ansvarstagande syn från det hållet när det gäller våra energifrågor. Det är förunderligt när verkligheten tränger sig på. Det är inte vid middagstalen och de stora banketterna som politik och framtid formas. Det är i de dagliga besluten. Genom kraven på att energipolitiken skall avpolitiseras vill industrin nu ta över besluten så att framtiden kan formas i dess styrelserum, bortom all demokratisk kontroll. Industriförbundet vill uppenbarligen införa ett industridiktatoriskt samhälle. Det passar väl in i bilden av dess strävan att få in Sverige i EG, som också är en odemokratisk organisation. Herr talman! Vart är vi på väg? Det vore bra om riksdagen i ett gemensamt yttrande från alla partier kunde ta avstånd från industrins nuvarande galenskaper. Det gäller att ge industrin klara signaler.

Herr talman! För att tjäna tid vill jag hänvisa till vad Gunnar Hökmark anfört i dagens debatt om energipolitiken, även när det gäller energibeskattningen. Jag vill också hänvisa till den inriktning av den moderata energibeskattningen som framgår av reservation 1. Av denna reservation framgår bl.a. att det moderata förslaget innebär att inom ramen för nuvarande energibeskattningsuttag skall nuvarande punktskatter på energiområdet ersättas med en högre koldioxidskatt. Varje bränsle blir således beskattat med utgångspunkt från det koldioxidutsläpp som uppstår. Ju större utsläpp, desto högre beskattning. Skatten utnyttjas således som ett effektivt ekonomiskt styrmedel. Biobränsle ger inte upphov till några varaktiga utsläpp av koldioxid och beskattas inte enligt det moderata förslaget. Koldioxid skall inte utgå när bränsle används i industriella processer. Vi moderater vill också införa noll-moms avseende tillhandahållande av fjärrvärme. Det får till följd att fjärrvärmens konkurrenskraft förbättras gentemot enskilda värmepannor. Det moderata energibeskattningsprogrammet är heltäckande, framtidsinriktat och skapar möjlighet för miljövänliga alternativ. Jag vill också hänvisa till övriga moderata reservationer till detta betänkande. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! För en god miljö behövs styrande skatter. Det är tillfredsställande att kammaren har börjat förstå detta. Man har utsläppsskatter när det gäller koldioxid och svavel. Man kanske inte riktigt går så långt som vi önskar, men det är ändå så att man har börjat förstå. Däremot har man fullständigt missat idén att man bör beskatta sådana råvaror som representerar ändliga resurser. Men det kommer man naturligtvis att göra, kanske redan under nästa riksmöte eller riksmötet därefter. Vid det tillfället hoppas jag att kammaren med någon nostalgi kommer ihåg reservation 4 undertecknad av Gösta Lyngå där detta står klart utskrivet. Jag yrkar bifall till reservation 4. Jag instämmer också i centerns bifallsyrkande till reservation 11 när det gäller fjärrvärme. I övrigt står jag givetvis bakom våra reservationer. Detta är förmodligen skatteutskottets sista debatt detta riksmöte. Jag skall ta tillfället i akt att tacka för många goda debatter -- de som är närvarande här och de som sitter vid TVn och tittar. Visst har ni haft fel många gånger. Visst har det varit tvunget för mig att påpeka dessa fel. Men ni har tagit dessa påpekanden med värdighet. Vi har alla haft bra debatter. Tack skall ni ha!

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 26 behandlas energiskatter utifrån förslag från proposition 1990/91:88. I betänkandet tillstyrker utskottet förslaget att bränsle som används för värmeproduktion i ett kraftvärmeverk skall vara undantagen från allmän energiskatt och föreslår dessutom en utvidgning som innebär att bensin undantas från bensinskatt när den används på motsvarande sätt. Utskottet tillstyrker vidare att den nuvarande skattebefrielsen för elskatt som används i avkopplingsbara elpannor slopas. De motioner som behandlas i anslutning till detta förslag avstyrks av utskottet. Utskottet behandlar också motioner som väckts med anledning av propositionen och under allmänna motionstiden beträffande mervärdeskatten på fjärrvärme, energiintensiv industri, små kraftverk, råtallolja, motorsågsbränsle och bensincheckar för utländska turister.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 Det har varit en mycket trevlig tid. Jag önskar lycka till i fortsättningen.

Herr talman! Jag instämmer med Olle Östrand. Det är ett år sedan denna fråga om råtalloljan behandlades i näringsutskottet, och det är verkligen hög tid att regeringen presenterar ett konstruktivt förslag. Vi får väl hoppas att regeringen nu känner sig manad av utskottets skrivning att verkligen snabbt göra någonting för att få till stånd en lösning. Det finns flera tekniska möjligheter att lösa detta problem. Jag begärde egentligen ordet för att slå fast några grundläggande principer som jag anser är oerhört viktiga. Alltsedan jag kom in i riksdagen har jag förvånat mig över det trassliga energiskattesystem som finns, hur ologiskt det är och hur snett det ibland slår. Det vore önskvärt att man fick något mer rakare linjer. Föreställningen att industrins energianvändning på något sätt skulle vara nyttigare än vanliga människors energianvändning har jag svårt att se någon som helst teoretisk eller moralisk grund för. Min uppfattning är, och jag tror att miljöpartiet står bakom den, att alla som begagnar energi skall betala samma skatt på energin. Husmors kokning av mat är precis lika nyttig som Holmens produktion av tidningspapper. Vidare bör en grundläggande princip vara att skatten skall ligga på energiråvaran och inte på omsättningsprodukter. Elektricitet är en sådan omsättningsprodukt. Olika energiråvaror kan förvandlas till en energiform som inte finns i naturen. Att ha skatt på elektricitet måste vara ett grundläggande fel. All skatt bör utgå på ursprunget. Använder man en god råvara som anses vara miljövänlig som staten av olika skäl kanske vill understödja, skall det vara låg skatt på den råvaran. Då blir den elproduktionen billig. Om man däremot använder en dålig råvara, uran och kol är de typiska exemplen, blir elektriciteten dyrare. Det borde vara självklart att det skall vara på det viset. För tekniker, oberoende av vilken inställning de i övrigt har till energifrågor, är det en självklarhet att det skall vara på detta sätt. Det betyder att skattebelastningen på varje kilowattimme el som produceras i ett kondenskraftverk blir betydligt större än belastningen på el som produceras i ett fjärrvärmeverk -- eller mottryckskraftverk. Elskatten skall bort! Likaså bör mervärdeskatten på energi tas bort. Den avlyfts ju vid gränsen. Vi i miljöpartiet vill avskaffa mervärdeskatten på inhemska bränslen, men däremot vill vi ha kvar den, vilket vi tidigare sagt, på olja. Jag har träffat på många fall där man från industrin har sagt: Det spelar oss ingen roll, eftersom vi ändå får lyfta av mervärdeskatten. Att avskaffa mervärdeskatten på viss energi men inte på annan har ingen styreffekt gentemot industrin. Det fungerar inte om man vill styra energiförbrukning i rätt riktning. Sedan till CO2-skatten, som utskottet inte vågar sig på. Jag anser att Sverige skall gå steget före EG. Vi är steget före EG, och vi har en högre CO2-skatt, och det bör vi fortsätta med. Om viss industri råkar ut för problem, får dessa problem behandlas separat genom restitution eller anslag via staten. Vi måste styra rätt med vår energipolitik, och styra mot en bättre miljö. Tack för ordet.

Herr talman! Här kommer ett inlägg som har något av telegramkaraktär över sig. Det är bra att vi vet när riksmötet skall sluta. Det är dåligt att vi inte har tid att debattera det som för både 18-åringar och pensionärer är det viktigaste, nämligen att ha hälsan. Det är bra att statsrådet Lindqvist är här. Det är inte alltid vi ser regeringens företrädare vid våra debatter. Det är bra att vi nu skall ta beslut om ett folkhälsoinstitut. Det har folkpartiet libralerna motionerat om i flera år. Jag vill till Sten Svensson inflika att medicinalstyrelsen inte hade ansvar för folkhälsofrågor. Det hade statens institut för folkhälsan och det är viktigt med avsändare av hälsoupplysning. När kontrollmyndighet -- tillsynsmyndighet -- går ut så upplevs det som pekpinnar, det är moraltanten eller pekpinnegubben som är ute. När konsumentverket och folkhälsoinstitut går ut med sin information upplevs det mera som människornas vän, som ett stöd. Det är dåligt att regeringen kommit med ett så halvfärdigt förslag om folkhälsoinstitut och t.ex. låtit basen för verksamheten, epidemiologin ligga kvar i socialstyrelsen. Det är bra att utskottet enats om ett tillkännagivande som innebär att regeringsförslagets brister kan rättas till av en organisationskommitté, som bl.a. skall ta upp vad folkpartiet liberalerna motionerat om, nämligen vad ett folkhälsoinstitut skall arbeta med. Det är dåligt att regeringen i sin proposition formulerar målet för folkhäloarbetet enbart i jämlikhetstermer. Vi i folkpartiet liberalerna anser att det överordnade målet för folkhälsopolitiken bör vara att motverka ohälsa var helst den förekommer. Folkhälsoarbetet måste vara inriktat mot för individen svårpåverkade levnadsvillkor samtidigt som man ger stöd åt enskilda människors ansträngningar att bevara och stärka sin egen hälsa. Det är dåligt att regeringen inte tagit alkoholproblemen på allvar och efterkommit riksdagens begäran från 1989 om ett aktivt alkoholpolitiskt program. Därför föreslår vi tillsammans med centern att det nu måste tillsättas en parlamentariskt sammansatt alkoholkommission för att få fart på arbetet. Det är dåligt att regeringen missat att staten inte får göra vad som helst med CAN med den folkrörelseförankring som CAN har. Det är bra att utskottet var enigt om att organisationskommittén för folkhälsoinstitutet nu får reda ut vilken samordningsform man bör skapa mellan CAN och institutet. Det är bra att alkoholproducenterna nu får gå in och finansiera en del av folkhälsoinstitutets verksamhet men det är viktigt att bidragen utformas neutralt. Det är dåligt att man inte föreslagit samma princip för tobaken. Det är dåligt att regeringen inte vill utnyttja prisinstrumentet för att begränsa användningen av tobak och alkohol. Det är dåligt att regeringen och utskottsmajoriteten inte vill göra något åt hembränningen. Det är bra att utskottet tillkännager att Det är dåligt att regeringen trots löften i höstas inte kommit med något förslag till tobakslag. Det är dåligt att regeringen inte föreslagit något mål för tobakspolitiken i likhet med det mål för alkoholpolitiken som riksdagen tidigare beslutat om. Det är dåligt att regeringen och utskottsmajoriteten inte vill vara mer aktiva när det gäller att åstadkomma rökfria gemensamhetslokaler. Det är dåligt att man inte vågar sig på att göra något åt tobaksreklamen trots WHOs rekommendationer och EGs strävanden att förbjuda tobaksreklam. Det är dåligt att man inte vill sänka tjärhalten i tobak i enlighet med EGs krav. Det är bra att regeringen i propositionen föreslår rökavvänjning inom primärvården men det är dåligt att man samtidigt gör det dyrare att använda nikotintuggummi, som ju används i rökavvänjningssyfte. Själv tycker jag att det är dåligt att inte fler instämmer i den 6-partimotion som 12 kvinnor från de olika partierna står bakom om åldersgräns för tobaksköp. Vi menar att detta inte är att lägga sig i utan vi vill visa att vi bryr oss om det uppväxande släktet och ungdomarnas hälsa. Slutligen tycker jag att det är dåligt att regeringen inte förstått att nickelallergi är så allvarligt att vi borde överväga ett förbud i likhet med vad man gjort i Danmark, nämligen att förbjuda nickel i ett antal produkter som smycken, knappar och glasögonbågar. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 11, 30 och 39, men vill samtidigt understryka att folkpartiet liberalerna givetvis står bakom övriga reservationer där vi finns med bland undertecknarna.

Herr talman! Jag skall i korthet något beröra de olika diskussionspunkterna som debatterats i detta betänkande, liksom centerns utgångspunkter och värderingar i dessa frågor. Först några ord om betydelsen av folkhälsoarbetet. Samhällets totala sjukvårdskostnader är i dag drygt Många har konstaterat att det inte går att bygga ifatt de befintliga och uppkommande behoven. Med de knappa resurser som alltid kommer att finnas på det här området är det ett måste att försöka förebygga sjukdomar, ohälsa och därav uppkommande kostnader. Därför har för oss folkhälsoarbetet en hög prioritet inom politiken. Vi har också diskuterat de olika rollerna i det här sammanhanget -- samhällets roll och den enskildes roll. Det framgår av betänkandet och av reservationerna att det skiljer sig något här. Enligt vår mening i centern är det ytterst den enskildes ansvar att påverka sin hälsa och sin totala miljö. Man har faktiskt stora möjligheter i det avseendet. Likväl måste vi konstatera att det finns stora skillnader i kunskaper, i möjligheter att ta till sig information på det här området, vilket motiverar att samhället aktivt och på bred bas engagerar sig genom att identifiera behov, bygga upp kunskap via forskning osv. samt genom att påverka den enskilde individen genom information och rådgivning. Där finns alltså en klar uppgift för samhället. Jag har svårt att se detta i propositionen. De erfarenheter som vi har fått under 1980-talet och det som vi har läst i rapporter från olika aktuella kongresser i de stora morgontidningarna visar på ökande klyftor under 1980-talet mellan arbetare och tjänstemän, framför allt högre tjänstemän, mellan kvinnor och män. Framför allt är det arbetarkvinnor -- om vi skall hålla oss till socioekonomiska klasserna -- som har råkat mest illa ut. Vi vet både av erfarenhet och efter att ha tagit del av olika rapporter att det i stor utsträckning är denna kategori som på grund av sin arbetsmiljö och monotona arbeten har fått problem i axlar, hals och rörelseorgan i mycket högre grad än andra. Det är mycket väl dokumenterat. Jag tycker att det är riktigt att som en övergripande inriktning ha att försöka nå en bättre jämlikhet när det gäller hälsan hos det svenska folket. Detta står, som vi ser det, inte i någon motsats till uppfattningen att den enskilde kan och bör ta ett större ansvar för sin livsföring och sin hälsa. Det är insikten i dessa förhållanden som delvis motiverar den satsning som vi var med om häromåret, nämligen beslutet om pengar till arbetslivsfonden. Vi tror att det även den vägen måste vidtas åtgärder för att lösa problem. Däremot är vi mycket tveksamma till att inrätta en ny myndighet, folkhälsoinstitut. Det skulle vara ett av de bästa medlen för att förstärka folkhälsan och få en jämlikare fördelning, påstås det. Jag tror i stället att en satsning på primärvården inom sjukvården är det led där man bäst, tidigast och med bästa helhetssyn kommer till rätta med folkhälsoproblemen, även ur det klassperspektiv som jag beskrev. Om man kan få förstärkta resurser till primärvården genom införandet av hus eller familjeläkarsystem så att det blir kontinuitet i vården och förtroende mellan individen och den egna läkaren byggs upp, så tror jag att mycket är vunnet när det gäller att spåra tidiga symtom på ohälsa. Vi bör därför satsa på primärvården, alltså en etablerad institution inom folkhälsoarbetet. Vi stöder propositionen när det gäller satsningen på i första hand förebyggande åtgärder och likaså när det gäller inriktningen mot de unga. Det är där vi verkligen kan förebygga framtida ohälsa. Mycket kort om de problem som bör åtgärdas: Kosten: Vi tycker att kosten hittills, även i propositionen och i utskottsbetänkandet, har fått en underordnad roll i det här sammanhanget. Jag läste en folkhälsorapport från socialstyrelsen, där man påpekade erfarenheter från Japan. I Japan hade man under de senaste decennierna på ett markant sätt förbättrat status på folkhälsan. Där tror man sig se ett mycket klart samband med de japanska kostvanorna visavi kosten hos européerna och amerikanerna. Det är ont om lärare på det här området. Ämnet ges liten tid i skolan. Vi bör lyfta fram kostens betydelse för folkhälsan på ett brett sätt, i alla led och i mycket större utsträckning än vad vi har gjort tidigare. Alkoholen: Såvitt vi vet kan snarast ett ytterligare klartlagt markerat samband mellan den totala konsumtionen och alkoholskadorna i samhället påvisas. Vi ser det inte som en politisk förstahandsupggift att börja ifrågasätta sådana klara samband. De är tillräckligt vederhäftiga för att vi skall kunna ha det som en utgångspunkt för inriktningen i alkoholpolitiken. Den totala alkoholkonsumtionen gick ju ner efter de krafttag som togs i och med 1977 års alkoholpolitiska beslut. Det har gått ganska lång tid sedan dess. Vi vet nu att under senare delen av 1980-talet har den totala konsumtionen börjat krypa uppåt igen. Därför menar vi från centern -- det är markerat i betänkandet -- att det återigen behövs någon typ av krafttag från myndigheterna, ytterst regeringen som har ansvaret på det här området. Vi tycker att vi inte kan spåra några sådana krafttag i propositionen. I den allmänna debatten om alkoholfrågorna är inriktningen nästan den motsatta. Jag vet inte om det beror på inflytandet på senare år av Ny demokrati, Ian och Bert, vars stora slagnummer är just en liberalisering, en ökad tillgänglighet och en avveckling av de regler som följer med en restriktiv alkoholpolitik. Jag vet som sagt inte om det är detta som påverkar även i normala sammanhang mera ansvarsfulla alkoholdebattörer. Men jag tror att i det opinionsläge som vi nu har är det viktigt att de ledande politikerna står emot sådana trender. Vi markerar detta i en reservation från centern tillsammans med folkpartiet. Det gör vi på många goda grunder. Vi bör alltså behålla den restriktiva alkoholpolitiken. Vi kan konstatera att 70 % av gärningsmännen och 40 % av offren i samband med våldshandlingar är alkoholpåverkade och att 50 % av fallen när det gäller den totala misshandeln har direkt samband med alkoholen. Vi ser skäl att bibehålla den politik som ändå har lett till att vi i Sverige har kunnat hålla en internationellt sett låg total alkoholkonsumtion och därmed fått färre alkoholskador än vad en annan politik skulle ha inneburit. För två år sedan var man på statsministernivå mycket oroad för det gatuvåld och det samband mellan unga och alkohol som då kunde konstateras. Man kunde t.o.m. tänka sig ytterligare restriktioner, exempelvis kunde man tänka sig att höja utskänkningsåldern. Det var vad Ingvar Carlsson gav uttryck för då. I dag är andra statsråd ganska oklara när det gäller besked. T.o.m. justitieministern -- jag förmodar under intrycket av den aktuella trenden -- opinionen -- vill gå den motsatta vägen och därmed gå en del motionärer till mötes och sänka utskänkningsåldern och lätta på andra restriktioner. Där har socialministern en uppgift i debatten i kväll att ge besked om regeringen verkligen en gång för alla står fast vid den restriktiva traditionella svenska alkoholpolitiken även i fortsättningen eller om man tänker luckra upp på de områden som här har påpekats. Jag vill också gärna markera att vi vid en närmare relation till EG, vilket jag är en anhängare av, ändå bör försöka bibehålla den nuvarande svenska alkoholpolitiken. Vi tycker att man aktivt, vi menar verkligen aktivt, bör använda prisinstrumentet i alkoholpolitiken. Därför har vi föreslagit att man i år skall höja alkoholskatten med 10 % från den 1 juli i år. Det står i betänkandet att man står fast vid detta som ett aktivt medel. Ändå har priserna realt sjunkit jämfört med priserna för andra konsumentprisvaror under de senaste åren. Jag måste rimligen i detta sammanhang tolka ordet aktivt som en anpassning uppåt, inte nedåt. Det finns två motstående trender när det gäller alkohol och tobak. Jag har beskrivit vad som är aktuellt för närvarande i fråga om alkohol. Beträffande tobak råder det motsatta förhållandet. Där är det allmänt accepterat att man via olika restriktioner skall få fler rökfria miljöer och den vägen försöka minska skadeverkningarna från tobaken. Vi från centern hälsar denna utveckling och den enighet som råder i fråga om inriktningen med glädje. Vi står bakom de skrivningar som finns i det avseendet. Jag nämnde våra tvivel om ett nytt folkhälsoinstitut. Enligt vår mening är detta icke noggrant berett. Vi tror att den kunskap och kompetens som de befintliga institutionerna har, närmare bestämt socialstyrelsen, är tillräcklig för att dessa skall kunna hantera de här frågorna även i fortsättningen. Vi betonar den lokala nivåns betydelse, inte minst primärvårdens betydelse inom sjukvården. Vi menar att CAN skall kunna behålla sin roll som en fristående kraft inom folkhälsoarbetet även i fortsättningen. Herr talman! Med dessa synpunkter på betänkandet yrkar jag bifall till reservartionerna 3, 5 och 30. Jag instämmer naturligtvis i vad som framförts i de övriga reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Jag tror att vi är överens i stora drag. I ett praktiskt inriktat folkhälsoarbete betyder råden från husläkaren, som man känner och har förtroende för, om sambandet mellan tobak och hälsa egentligen mera än råd som kommer från en ny myndighet. Jag vill också påminna om att socialstyrelsen har utvecklat enheter på detta område, inte minst efter den senaste omorganisationen som inte ligger så långt tillbaka i tiden. Vi anser att den kunskap och kompetens som finns på central nivå icke föranleder en omorganisation. Det är det praktiska, lokala samarbetet och förtroendet mellan den enskilde och hans husläkare som kan få en avgörande betydelse.

Herr talman! Folkhälsopolitiken är en av miljöpartiets hjärtefrågor. Vi kommer att diskutera många hjärtefrågor här under de närmaste dagarna. De gäller energin, Öresundsbron, miljön och folkhälsan. Om vi inte kan övertyga människor om att vi i västvärlden behöver en ny livsstil, en livsstil som innebär att man tar hänsyn till den globala folkhälsopolitiken, lär västvärlden inte kunna överleva i sitt Törnrosaslott så många generationer till. Kanske måste vi t.o.m. räkna i decennier i stället för mansåldrar. Vår sjukvårdspolitik orkar inte längre med att ekonomiskt bära de överflödskrämpor som vi i vårt oförstånd skaffar oss. Vi gräver vår grav med våra tänder genom att äta fel och för mycket. Vi rör oss för litet och åker bil för mycket. På så sätt blir vi för feta och får för liten muskelmassa. Dessutom skadas vi och naturen av bilavgaserna. I vår jakt på mer pengar jäktar vi oss fram till en för tidig död via magsår och hjärtinfarkt, och då har vi ändå inte hunnit njuta av inre frid, ett stillsamt familjeliv och bokläsning vid brasans sken. Dålig luft inne och ute ger oss sjukdomar i de övre luftvägarna och astma. Kemikalier och legeringar ger oss eksem, liksom sjuka hus gör oss allergiska. För mycket sötsaker ger oss karies, en sjukdom som mycket kraftigt minskade under krigsåren då det var sockerransonering. Vi mår inte ens väl av att må väl, och då har vi ändå inte tagit hänsyn till den fattiga tredje världen och dess överlevnadsbekymmer. Nej, i vår statushets skapas ångest, som vi behöver droger för att dämpa. Och så uppstår vårt alkoholoch tobaksberoende, vårt lugnande-piller-ätande och narkotikabehov. I miljöpartiets prylfattigare samhälle med kortare arbetstid för alla, mer närservice, mindre bilberoende och mer nätverksrika bostadsområden skulle drogerna inte efterfrågas så mycket som i dag. Folkhälsan måste alltså förbättras, och därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 3, med anledning av motionerna So87 och So91, om höjda alkohol och tobaksskatter. Både alkohol och tobakskonsumtionen måste minskas, och då kan man ha glädje av att prisnivån är en inköpshämmande faktor. Miljöpartiet stöder som parti sexpartimotionen 2,5 öre per cigarett till information om tobakens skadeverkningar.

För övrigt ställer vi oss bakom alla reservationer i detta betänkande där miljöpartiet finns med. Gösta Lyngå kommer att tala om reservation 26 Jag vill slutligen bara säga några ord om den effekt som tobaksreklamförbud har. Det är inte likgiltigt om man har tobaksreklamförbud eller inte. Det finns en rapport från Nya Zeeland i vilken man gjort en omfattande genomgång av vilken effekt tobaksreklamhindrande åtgärder har haft på tobakskonsumtionen i 33 olika länder under åren -- Tobaksreklamförbud och kontroll åtföljs av minskad tobakskonsumtion. I länder där man inte har haft sådan kontroll ökar konsumtionen. I de länder där ett totalt reklamförbud genomförts av hälsopolitiska skäl är nedgången i tobakskonsumtionen i genomsnitt fyra gånger snabbare än i de länder där man genomfört mera partiella förbud. -- Den årliga tobakskonsumtionen för både vuxna och tonåringar minskar successivt med största effekten i de länder som har totalt tobaksreklamförbud. De näst snabbaste minskningarna i tobaksanvändningen har skett i de länder där tobaksreklam bara är tillåten i några få media. -- Minskningen är än mer långsam när tobaksreklamen och marknadsföringen är tillåten genom olika former av media men inte i radio och television. I de länder där tobaksreklam är tillåten i alla media har tobakskonsumtionen ökat. -- Fram till 1986 var nivån på reklamrestriktionerna och tobakskonsumtionen matematiskt korrelerad. I denna översiktsanalys fann man att ju större kontroll regeringen hade över tobakens marknadsföring, desto större minskning hade man i tobaksbruk hos vuxna och tonåringar. I en mer detaljerad analys av 15 länder visade man att förbud för marknadsföring av tobak är associerad med en lägre tobakskonsumtion och att förbud mot marknadsföring av tobak visar största effekten när dessa åtgärder utgör en del av ett mer omfattande hälsopolitiskt program med syfte att minska tobakskonsumtionen. En konsekvens av dessa senare resultat blir också att ökade informationsinsatser från samhällets sida blir mindre verkningsfulla om man avstår från att införa reklamförbud. De nordiska länderna Island, Norge och Finland var tre av de länder som mest genomgripande analyserades då dessa genomförde tobaksreklamförbud 1972, 1975 resp. 1978. Tobakskonsumtionen i samtliga dessa tre länder har successivt minskat sedan man infört reklamförbud. Samtidigt har inkomsten för individer i dessa länder fortsatt att växa i reala termer. Både i Norge och i Finland har det varit i de lägre åldrarna, 15--24 år, som rökningen har minskat mest efter det att tobaksreklamförbud införts. Detta kan tas som en indikation på att reklamförbud är särskilt effektivt för att hindra yngre människor att börja röka.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 23 vad avser vissa folkhälsofrågor. Den socialdemokratiska regeringen har i proposition nr 175, som utskottet har behandlat, tagit ett samlat och bra grepp på en rad folkhälsofrågor. Utskottet tillstyrker riktlinjerna för folkhälsopolitiken. Det lokala deltagandet och engagemanget i folkhälsoarbetet skall öka, liksom även kunskapsspridningen och samarbetet över sektorsgränserna. Ökad jämlikhet skall vara ett överordnat mål vid de prioriteringar som måste göras även på detta område. I första hand skall de sämst ställdas situation förbättras. Fortfarande finns det nämligen stora klasskillnader när det gäller hälsan. Detta trots att hälsan har fortsatt att förbättras i vårt land under de senaste åren. Bl.a. har medellivslängden fortsatt att öka. Mellan 1980 och 1990 har den ökat med ca två år -- för män från Det finns alltfort stora skillnader i sjuklighet och dödlighet dels mellan olika åldrar, dels mellan könen. Skillnader finns också mellan olika socialgrupper, mellan olika delar av vårt land och mellan infödda svenskar och invandrare. Vi kan inte acceptera dessa skillnader. Hälsan är alltså fortfarande en klassfråga i vårt land. Men den är också en könsfråga, en fråga om jämställdhet. Kvinnor i arbetarklassen har den sämsta hälsan. Hälsan är också starkt knuten till det arbete man har. Alla dessa faktorer har redovisats och belysts i många rapporter utgivna av socialstyrelsen. LO har i en rapport i serien LO-medlemmar i välfärden också presenterat klara och tydliga fakta om folkhälsoläget i vårt land. I en alldeles färsk rapport som i dagarna presenterats vid den internationella konferensen, ''Folkhälsa 90'', i Sundsvall visar professor Christer Hogstedt på att Sverige i och för sig har tätplatsen i världen när det gäller folkhälsa, men att den tätplatsen också har en allvarlig baksida, nämligen att klasskillnaderna i hälsa ökar kraftigt. Hogstedt drar precis samma slutsats som presenterats i propositionen, nämligen att om alla svenskar fick samma goda hälsa som de välbeställda, skulle vi få en dramatiskt förbättrad situation av det allmänna folkhälsoläget i landet. I riktlinjerna, vilka också utskottet ställt sig bakom, understryks vikten av att folkhälsoarbetet under kommande år i större utsträckning bygger på det lokala deltagandet och engagemanget. Ett kunskapsmaterial skall tas fram, sammanställas och spridas. Samarbete över sektorsgränserna betonas. Hälsopolitiska mål samt beskrivning av hälsoeffekter skall utarbetas för de myndigheter som skall ha ansvar för dessa frågor. Barns och ungdomars samt utsatta kvinnors hälsosituation skall särskilt uppmärksammas. Ökad jämlikhet skall vara ett övergripande mål vid prioriteringar i folkhälsoarbetet. En av de viktigaste slutsatserna i Christer Hogstedts rapport är att förebyggande insatser för ohälsa bland barn och ungdomar måste ges högsta prioritet. Uppväxtåren är av avgörande betydelse för den framtida hälsan. Folkpartiet vill i sin motion inte prioritera de grupper som har den sämsta hälsan. Jag yrkar avslag på reservation 1. För att samordna och driva på det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet på central nivå föreslås att ett folkhälsoinstitut inrättas som en självständig myndighet redan den 1 januari 1992. Samspelet mellan berörda centrala och lokala myndigheter samt organisationer blir en viktig uppgift för institutet. Institutet skall i sitt arbete särskilt ägna sig åt att nå de utsatta grupperna i samhället och minska hälsans ojämlika fördelning. Arbetet skall ske i programform, ett mycket lämpligt arbetssätt för att stimulera samarbete mellan olika sektorer och samhällsnivåer. Jag vill gärna understryka det som sägs i propositionen om att arbetet börjar med program för utsatta kvinnor, barn och ungdomar, för alkohol, tobak och förebyggande av skador. Utskottets majoritet anser att förslaget är bra. Den uppfattningen delas tydligen inte av moderaterna och centerpartiet. Jag yrkar därför avslag på deras reservation 5. När det gäller alkoholfrågorna skall en kraftsamling göras för att få ner konsumtionen. Alkohol och drogprogram skall bli folkhälsoinstitutets mest omfattande program. Närmare en halv miljon människor dricker i dag så mycket alkohol att problem uppstår med hälsa, familjeliv och arbete. Genom information, upplysning och olika lokala folkhälsoprogram skall vi underlätta för människor att skaffa sig bättre levnadsvanor, inte minst när det gäller alkoholen. Inför ett svenskt närmande till EG skall grunderna för den svenska alkoholpolitiken bestämt hävdas. Dessa grunder lades fast genom riksdagsbeslut redan 1977, och de gäller alltjämt. Även om vi har en jämförelsevis mycket låg alkoholkonsumtion i vårt land skall en allmänt restriktiv alkoholpolitik fortsättningsvis föras. Den totala alkoholkonsumtionen skall begränsas framför allt med de traditionella styrmetoderna -- en aktiv prispolitik, försäljning av alkohol under kontrollerade former och en omfattande opinionsbildning. När det gäller inköpsrestriktioner och åldersgränser för servering och inköp av alkohol görs inga förändringar. Däremot bör tillsynen av utskänkningsställena skärpas, vilket också föreslås i propositionen. Insatser bör också koncentreras på information och opinionsbildning. Beträffande tobaksfrågor återkommer regeringen senare i en särskild proposition med en ny lag. Det som skall ingå i lagen är bestämmelser om rökfria miljöer i skolor och på arbetsplatser. När det gäller frågan om förbud för reklam för tobak bör detta enligt vår mening samordnas med EG. Genom ett särskilt tobaksprogram som folkhälsoinstitutet skall ta fram, skall en ökad satsning ske på information om tobakens skadeverkningar. Herr talman! Med det anförda yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag ställde en mycket konkret fråga till Rinaldo Karlsson beträffande det uttalande som förre civilministern, nuvarande gruppledaren för socialdemokraterna i socialutskottet har fällt om att han skall se till att man plockar bort s.k. fjantregler. Jag ville veta av Rinaldo Karlsson varför inte detta återspeglas i betänkandet. Jag tvingas därför konstatera att allt tal från ledande socialdemokrater om att det är dags att liberalisera den unikt hårda alkoholpolitiken i Sverige inte är annat än tomma löften. Socialdemokraterna vill tydligen inte lämna sin restriktiva verklighetsfrämmande alkoholpolitik.

Aftonbladet frågade Bo Holmberg om han kunde precisera vad han menade, kom han med ett konkret exempel, nämligen detta med minibarer på hotell. Det är ett yrkande som finns i en motion som vi har reserverat oss till förmån för. Inte ens det exempel som nämndes i det offentliga uttalandet kunde socialdemokraterna i utskottet följa upp. Vad beror det på, Rinaldo Karlsson, att man säger en sak offentligt till allmänheten via ett tidningsuttalande och sedan gör man någonting annat när man justerar betänkandet i utskottet?

Herr talman! När det gäller det Sten Svensson kallar för struntsaker i alkoholpolitiken, t.ex. minibarer och liknande, kan jag förstå att man kan se det på det sättet om man plockar sönder hela alkoholpolitiken i bitar. Men vi måste se alkoholpolitiken som en helhet, och vi menar vad vi säger. Om vi har sagt att vi skall sänka alkoholkonsumtionen med 25 % till år 2000 kan vi inte göra som moderaterna och samtidigt säga att minibarer skall finnas, att man kan dricka på teatrar, att man skall låta Systembolaget ha öppet på lördagar och söndagar och att man skall sänka åldern för inköp på Systembolaget osv. Vad är det för alkoholpolitik? Hur skall man uppnå en sådan sänkning? Det förstår vi inte. En majoritet i socialutskottet står ändå bakom de här. Socialdemokraterna har en klar linje i den här frågan. Folkpartiet säger att man inte vill prioritera i första hand de som är mest utsatta. I riktlinjerna framhålls att det är ytterst bara den enskilda människan som kan ta ansvar för sin egen hälsa. Samhällets roll är att skapa goda livsbetingelser för medborgarna och därmed erbjuda möjligheter att välja levnadsvanor som främjar god hälsa. Det är klart att det är upp till var och en hur man far fram med sitt liv. Men vi måste ändå ge människor goda förutsättningar. Vi vet att det finns grupper i det här samhället som far mer illa än andra. Vi har sagt att bl.a. arbetande kvinnor gör det. Är det då orimligt att vi prioriterar den gruppen i första hand. Ni vill bortse från att detta är en typ av klassfråga. Rapporter både från LO och från den här konferensen i Sundsvall slår fast att det finns en skillnad mellan fattiga och rika, och vi slår vakt om de sämst ställda i samhället. Det har vi alltid gjort.
Herr talman! Jag har ett tidningsurklipp här från den 19 maj. Jag vill ånyo citera vad förre civilministern, vice ordförande i socialutskottet säger: ''Vi skall inte hålla på med fjantregleringar, det kan inte försvaras. En del av alkoholförordningarna är rent ut sagt barnsliga, säger Bo Holmberg.'' Som ett exempel på en barnslig regel nämner Bo Holmberg förbudet mot att sälja sprit i minibarer på hotellrum. Då frågar man sig om det som Rinaldo Karlsson nyss sade i det föregående replikskiftet innebär att Rinaldo Karlsson tar avstånd från Bo Holmberg, eller är det så att Bo Holmberg inte menade allvar när han gjorde detta offentliga uttalande för tidningen. Människor som läser det här få ju intrycket att socialdemokraterna nu är beredda att gå in för avregleringar och förenkligar för att anpassa sig till Europa.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att socialdemokraterna begränsar sig till att göra de här till en klassfråga. Det finns andra grupper, t.ex. barn i trafiken, som det är oerhört angeläget att vi också satsar på. Det är sådana ting som vi vill satsa på för att få ett bredare grepp på ämnet. Jag kan ta ett annat exempel där man måste åstadkomma attitydförändringar. Unga människor är räddare för att bli tagna av polisen för fortkörning, än för att skada sig själva. Det finns mängder av sådana insatser som vi behöver göra på olika områden och inte bara nita fast det vid att vara en klassfråga.

Herr talman! Som har framgått av debatten hittills är alkoholpolitiken en mycket väsentlig del av den folkhälsoproposition som regeringen har lagt fram, och följaktligen är det också en betydande del av det betänkande som socialutskottet presenterar här i kväll. Regeringens förslag i alkoholfrågan, som i sina huvudlinjer vunnit brett stöd här i riksdagen, innebär att vi håller fast vid en restriktiv alkoholpolitik, vilket är svensk tradition och vilket sammanfattades och bekräftades senast i 1977 års riksdagsbeslut. Den restriktiva alkoholpolitikens huvudsakliga beståndsdelar är som bekant en prisnivå som dämpar konsumtionen, en begränsad tillgänglighet i olika avseenden, aktiva informations och opinionsbildande insatser och stöd till forskning för kunskapsuppbyggnad inom området och till folkrörelser och alternativa miljöer för unga människor. En viktig förutsättning för alkoholpolitiken är också, som slogs fast i 1977 års beslut, att denna politik har en bred folklig förankring. Därför är också en ständig debatt och en ständig opinionsbildning kring de fakta och rön som kommer fram i alkoholfrågan en mycket viktig beståndsdel. Varför har vi nu en restriktiv alkoholpolitik? Skälet är väldigt enkelt. Alkoholen, drickandet, skapar svåra både sociala och medicinska problem i vårt samhälle för den som dricker, för make eller maka, för barn och för andra i omgivningen. Alkoholskadorna är mycket omfattande, även om vi i Sverige har mindre av detta än vad man har i många andra länder, där konsumtionen är högre. Därmed blir alkoholproblemet det kanske största folkhälsoproblemet i vårt land. Som en röd tråd genom alkoholpolitiken löper skyddet av unga människor. Även detta bygger på den kunskap vi har om hur situationen faktiskt ser ut. Det gäller att unga människor får sin debut i alkoholsammanhang så sent som möjligt, och det gäller för oss att försöka hålla nere ungdomarnas konsumtion. Detta utgör en viktig del av den totala alkoholpolitiken. Av denna anledning har vi de åldersgränser i alkoholsammanhang som vi nu har. Dessa kan försvaras utifrån den verklighet vi upplever runt omkring oss. Man kan inte diskutera frågan om åldersgränser när det gäller inköp och servering av alkohol utan att ta hänsyn till den mycket allvarliga verklighet som finns och den problematik som finns i ungdomsgrupperna. Sambandet mellan drickande, bråk, grova våldsbrott, trafikolyckor och andra olyckor talar sitt mycket tydliga språk, och detta är en verklighet som vi i regering och riksdag måste ta ansvar för. Herr talman! Under 80-talet har riksdagen i tillägg till 1977 års alkoholpolitiska beslut lagt ytterligare en viktig faktor. Ambitionen skall nu vara att minska alkoholkonsumtionen med 25 % mellan åren 1980 och 2000. Den stora frågan för oss alla är ju nu hur vi skall bära oss åt för att åstadkomma denna minskning av alkoholkonsumtionen. Detta skall då ske samtidigt som vi nu går in i förhandlingar med den europeiska gemenskapen om medlemskap. Regeringens slutsats i detta sammanhang blir att vi vill slå vakt om den restriktiva alkoholpolitik som vi har och se till att den verkar fullt ut. Vi anser inte att det finns förutsättningar för att nu trappa upp de restriktioner som gäller. Vi måste då alltså fundera över vilka åtgärder som återstår att göra för att nå målet. Vi finner att det som nu bör göras är en kraftfull satsning på förebyggande insatser, forskning och kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning, information och påverkan så att människor själva har klart för sig vilka risker de tar i samband med alkoholförtäring. Verksamheten inom folkhälsoinstitutet skall ju bestå av flera olika program. Det alkoholpolitiska programmet kommer att vara det största och dominerande programmet när folkhälsoinstitutet startar sin verksamhet. Det kommer naturligvis att inta en mycket central roll även i fortsättningen. Nya resurser tillförs detta alkoholpolitiska program för att det skall kunna bli den kraftfulla satsning som är nödvändig om vi -- utifrån det läge vi just nu har -- skall kunna minska alkoholkonsumtionen på ett påtagligt sätt. Vår uttalade avsikt är också att i de kommande EG förhandlingarna försvara den restriktiva svenska alkoholpolitiken som en viktig del av vårt folkhälsoarbete. Även detta har riksdagen markerat väldigt tydligt i socialutskottets betänkande. Avslutningsvis vill jag säga att det är utomordentligt glädjande att det finns en bred enighet om den restriktiva alkoholpolitiken och dess fortbestånd. Moderaterna skiljer ut sig -- som vanligt höll jag på att säga -- genom en extremt liberal linje i detta sammanhang. Det återstår verkligen för moderaterna att visa hur man kan leva upp till målet om en reduktion av alkoholkonsumtionen fram till år 2000. Jag vill dessutom säga att jag inte riktigt förstod Sten Svenssons resonemang. Han påstod att en liberalare alkoholpolitik -- och jag tror att han även sade drogpolitik -- skulle leda till en minskad konsumtion. Det vore intressant att höra Sten Svensson precisera vad moderaterna egentligen avser på den punkten. Jag finner också att folkpartiet, centern och moderaterna är oeniga om medlen. Folkpartiet och vi är överens om att folkhälsoinstitutet skall spela en viktig roll. Det är de andra båda partierna inte överens med oss om. De tre partierna är inbördes oense. Jag vill slutligen, herr talman, uttrycka förhoppningen att den enighet om den restriktiva alkoholpolitiken och dess fortlevnad som nu finns här i kammaren kommer att bestå även efter valet. Oavsett vilka konstellationer som uppstår som ett resultat av valet hoppas jag att de partier som i dag står för denna linje kommer att stå för den även efter den 15 september.
Herr talman! Jag vill först konstatera att statsrådet här har redovisat en mycket restriktiv linje. Detta är analogt med det konstaterande som jag gjorde i min förra replik till Rinaldo Karlsson. Jag vill gärna fråga om man inte samråder inom regeringen och det socialdemokratiska partiet innan man går ut med olika uttalanden. Jag gav förut exempel på civilministerns uttalande nyss. Vi har också hört socialminister Ingela Thalén och andra uttala sig om åldersgränser, och uttalandena har gått i olika riktningar och skapat förvirring. Kan man i fortsättningen fästa något avseende vid denna typ av uttalanden i massmedia? Vi kan ju nu konstatera dessa stora skillnader i förhållande till det som vi nyss hörde från talarstolen. Jag vill till statsrådet säga att vi inte skall nöja oss med att med en lång rad restriktioner -- som av många kanske inte upplevs som meningsfulla -- påverka beteendet. Det viktigaste är ju att påverka attityderna och att grundlägga detta i hem och skola. Det kan ske genom en fostran av barn och ungdom och en aktiv upplysning och information. Jag har i mitt anförande redovisat hur vi moderater ser på detta. Det är väsentligt att lägga grunden till ett personligt ansvarstagande. Det är tråkigt när det i vårt land breder ut sig ett tankemönster som går ut på att någon annan alltid skall överta ansvaret i och med att skatten är betald. Vi måste alla känna ansvar och ge hjälp och stöd. Vi måste alla innan det är för sent säga ifrån när människor är på väg in i missbruk. I detta sammanhang spelar alltså familjen en mycket central roll. Det gäller med andra ord att grundlägga sådana värderingar att man påverkar människors attityder. Det är sedan för sent att med olika restriktioner påverka själva beteendet. Beteendet bara ändrar sig; man går förbi. Detta märkte vi tydligt när vi i televisionen såg en intervju med anledning av att man stängde Intervjuaren frågde: Vad säger du om att Systemet är stängt i dag? Svaret blev: Jag köpte ut i går. Det är ett exempel på hur man ändrar beteendet, medan attityden finns kvar.

Herr talman! Jag ställde frågan till ministern tidigare i mitt anförande om vi verkligen kunde få ett auktoritativt besked om den restriktiva linjen -- och då menade jag de generella linjerna, man kan säkert förändra detaljerna -- skulle stå kvar. Jag ville ha ett besked från regeringen mot bakgrund av de olika uttalanden från ministrar som kommit under den senaste tiden. Jag tycker att det besked vi fått är tillfredsställande och går i linje med centerpartiets uppfattning på detta område. Men en fråga finns kvar, ett frågetecken hängande i luften, både efter Rinaldo Karlssons inlägg och Bengt Lindqvists anförande. Gäller det som står i betänkandet om att man skall använda priset som ett aktivt medel i alkoholpolitiken? Är detta medel i dag totalt underordnat Rehnbergsavtalen? Är bekämpandet av inflationen överordnat också folkhälsan? Alkoholpriset har ju relativt sänkts de senaste åren. Och det kommer väl att finnas en Rehnbergnivå också 1992 och 1993. Kan vi få någon indikation på om man tänker använda en aktiv prispolitik inom alkoholpolitiken de närmaste åren, eller finns det ett outtalat accepterande från regeringens sida av en real prissänkning? Jag tycker detta är centralt. Låter man prisnivån sjunka under alltför lång tid, tvingas man enligt min mening förr eller senare till en kraftig justering uppåt. Jag tycker detta är sämre.

Herr talman! Läkare och cancerforskare världen över för en gemensam kamp mot tobaksskador och tobaksbruk. Det är lätt att förstå att de som i sin dagliga gärning får praktisk erfarenhet och sakkunskap på området engagerar sig. I mötet med patienterna tvingas de erfara hur tobaken årligen orsakar sjukdomar i hjärtats kranskärl, hjärtinfarkt, lungcancer, kronisk bronkit, lungemfysem, luftrörskatarr, cancer i munhåla och svalg, osv. Tobaken orsakar 10 000--12 000 dödsfall i Sverige årligen. Det finns ingen bättre metod att förbättra folkhälsan och minska cancerfrekvensen än att motverka tobaksbruket. I EG-programmet ''Europe against cancer'', där cancerforskaren Jerzy Einhorn är svensk representant, har utarbetats ett omfattande program för att begränsa tobaksbruket och därmed minska tobaksskadorna. Viktigast och mest angeläget är att förhindra att barn och ungdomar börjar röka. Forskningen visar att det särskilt är barn och ungdomar som är påverkbara av tobaksreklam. De ca 30 000 nya tobakskonsumenter som tillkommer varje år i Sverige är alla unga tonåringar. Flera länder har redan förbjudit tobaksreklam. Förutom Norge, Finland, Canada, Nya Zeeland och Jugoslavien har tre länder inom EG -- Italien, Portugal och Frankrike -- redan fattat beslut om reklamförbud. Inom EG har man fattat ett principbeslut om reklamförbud i etermedia, och EGs målsättning i reklamfrågan är helt klar. Erfarenheterna från Norge visar att det är just i ungdomsgruppen som ett reklamförbud är verksamt. I Norge har andelen unga rökare i åldern I syfte att effektivare förhindra en rökdebut hos barn och ungdomar bör vi även i Sverige sätta en 18-årsgräns för inköp av tobak. Denna regel är införd i flera länder, och ett liknande lagförslag planeras inom EG. Vidare är det angeläget att begränsa de skadliga beståndsdelarna i tobaken. Vi bör ställa samma krav i Sverige som man gör inom Dessa åtgärder för att minska tobaksbruket, vilka föreslås bli genomförda inom EG, återfinns i den sexpartimotion med Elisabeth Fleetwood som första namn som Barbro Westerholm m.fl. har nämnt i sina anföranden i kväll. Den motionen står även jag bakom. Elsabeth Fleetwood är när denna debatt avhålls i kammaren förhindrad att själv delta i debatten, eftersom hon under två dagar är engagerad i cancerfondens huvudmannamöte och styrelsemöte i Sollentuna, där bl.a. rökningen och tobaken diskuteras. För oss båda gäller att vi vid eventuella voteringar kommer att stödja de reservationer till betänkandet som följer upp sexpartimotionen.

Herr talman! För att undvika varje form av missuppfattning vill jag påpeka att jag själv, liksom miljöpartiet de gröna, står bakom de restriktiva alkoholpolitiska målsättningar som bl.a. världshälsoorganisationen har uttryckt. Det jag skall tala om är maskrosvin. Om någon ledamot tror att en alkoholist går ut om våren och plockar blommor för att sex till åtta månader senare tillfredsställa sitt heta begär, har den ledamoten fel. Det rör sig här om en traditionell tillverkning och beredning av ett vin. Det kan enligt lagen göras fullständigt legalt. Men genom sin brist på kunskap har först skatteutskottet för ett antal år sedan och nu socialutskottet upprepat den stämpel av illegalitet som jag finner mycket beklaglig. Poängen är att man huvudsakligen skall använda fruktriner, t.ex. av apelsiner eller citroner. Detta är enligt lagen fullständigt tillåtet. Maskrosorna är en smaksättning. Det ger drycken en angenäm, sherry-liknande smak. Jag uppmanar kammarens ledamöter att rätta till missförhållandet genom att stödja reservation nr 26 vid morgondagens votering, till vilken jag yrkar bifall, så att vi kan rätta till detta olyckliga missförhållande.

Herr talman! Låt mig inleda med att konstatera att Bengt Lindqvist inte hade något svar på Sten Svenssons fråga om vad socialdemokraterna egentligen anser i de frågor vi här diskuterar. Svaret var väl närmast att det egentligen helt beror på vem det är som för tillfället uttalar sig. En av juridikens hörnpelare är att den lagstiftning som reglerar människor och samhällen är konsekvent och logisk. Det är dessutom viktigt att lagstiftningen har förståelse och acceptans hos ett folkflertal. Om det inte är på detta sätt, undergrävs respekten för lagarna med allvarliga resultat som följd. Ett av de grövre exemplen på inkonsekvens i den svenska lagstiftningen är regeln som säger att man inte får inhandla alkoholhaltiga drycker på Systembolaget om man inte har fyllt 20 år. Dvs., vi undantar vissa myndiga medborgare den rätt som andra myndiga medborgare har. Vi har sedan en längre tid en myndighetsålder i vårt land på 18 år. Att bli myndig betyder att man får ta ansvar för sig själv och för sina handlingar. Den som är man är enligt lagen mogen att med vapen försvara sitt land. Alla får från denna ålder delta i den svenska demokratin. Teoretiskt kan en 18 åring inte bara bli ledamot av kommunfullmäktige, landstinget eller riksdagen utan t.o.m. bli Sveriges statsminister. Jag är medveten om att det nog får anses som en rent teoretisk möjlighet, men ändock, sådan är den lagenliga möjligheten. Andra saker man får göra som myndig vid 18 års ålder är att dricka alkohol på lokal, som det heter, köra bil och gifta sig. Däremot får man vid detta tillfälle inte bjuda sina bröllopsgäster på ett glas champagne, åtminstone inte om man själv har köpt den. I lagens anda får man inte ens ta emot bröllopschampagnen av sina föräldrar för att servera den till sina gäster och kanske själv ta sig ett glas. Det är nämligen langning och därmed straffbart. Herr talman! Detta är och förblir absurt! Enligt åldersgränsförsvararna är 20-årsåldern till för att skydda ungdomar från ett hejdlöst supande. Men är det då inte också viktigt att vi skyddar dessa 18 19 åringar mot annat som är farligt, t.ex. den fara som bilkörning kan innebära? Varför skall 18 eller 19 åringar anses mogna att försvara vår demokrati? Måste inte dessa ungdomar skyddas också mot detta? Ingen i denna kammare vill nog höja myndighetsåldern till 20 eller 21 år. Det enda logiska blir då att sänka åldersgränsen för inköp på årsgränsen att vi löser några alkoholpolitiska problem genom att omyndigförklara myndiga ungdomar? I så fall anser jag att detta är utomordentligt beklagligt. Det liknar nästan självbedrägeri, något som bara gör det än svårare att lösa de verkliga problem som förosakats av alkohol, och dessa problem är onekligen väldigt många. Herr talman! Moderata samlingspartiet har länge och mycket bestämt hävdat att de åtgärder som är nödvändiga för dels det preventiva arbetet, dels arbetet med de 10 % som konsumerar 50 % av alkohol måste intensifieras. Vi är alla bekymrade över att det finns människor i vårt land som är missbrukare av alkohol. Men vi varken minskar eller ökar denna grupp genom -- för att citera utskottets vice ordförande Bo Holmberg -- ''tramsregler''. Och 18-årsgränsen är just sådant Holmbergst ''trams''. Låt mig avsluta med att fråga vad den regering som Bengt Lindqvist tillhör egentligen anser. Jag vet vad Bengt Lindqvist anser, och jag respekterar naturligtvis hans åsikt. Jag vet vad Laila Freivalds anser -- det är någonting annat. Jag vet vad Margot Wallström anser, det är tvärtemot vad Laila Lindqvists åsikt. Jag vet vad Ingela Thalén anser. Hon håller med Laila Freivalds men inte med Bengt Ingvar Carlsson uttryckte sig svävande i en intervju i TV4. Han föreföll närmast att förespråka en sorts tredje väg. Men frågan är: Vad anser regeringen? Jag ber, herr talman, utöver det yrkande som Sten Svensson tidigare framfört i denna debatt att också få yrka bifall till reservation 21 som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! Låt mig först få göra en allmän deklaration. Vi har i dag och under tidigare dagar mer eller mindre blivit manade av talmännen att inskränka våra debattider för att riksmötet skall kunna avslutas som man har bestämt. Men jag noterar att de som debatterar på förmiddagen icke ett ögonblick bryr sig om detta. I det fallet är, herr talman, solidaritet med övriga ledamöter i den här riksdagen ett totalt okänt begrepp. Låt mig sedan yrka bifall till reservation 21 av Per Stenmarck. Jag skall inte ta mina tio minuter i anspråk även om jag, efter att ha lyssnat på debatten i TV i kväll, finner anledning att göra vissa kommentarer. Man skryter om den låga svenska totala alkoholkonsumtionen. Om man går utanför den här kammaren får man att detta inte är sant. Ändå, i debatt efter debatt, år efter år, för man fram siffror som inte ett ögonblick stämmer med verkligheten. Det är förvånansvärt att vi, som ändå är valda ledamöter av svenska folket, inte vill inse att det i den här frågan finns en verklighet i riksdagen och en verklighet utanför. Vi har i Sverige i dag ett stort problem med hembränningen. Och hembränningen beror på att alkoholpriserna är så höga. Det finns ingen annan koppling. Ju mer man ökar alkoholpriserna, desto mer ökar hembränningen. Två plus två, herr talman, blir fortfarande fyra. Det skulle vara en nåd att stilla bedja om att riksdagen någon gång kunde notera detta faktum. Till sist, herr talman! Jag skall inte kopiera Per Stenmarcks i och för sig eminenta och pedagogiska anförande, men det finns vissa saker som är omöjliga att förklara för folk. Per Stenmarck sade att ingen blir kallad till häkte eller hotad av polis om han gifter sig eller skaffar sig barn när han fyller 18 år. Man kan bli vald till riksdagen och man kan t.o.m. , teoretiskt, bli vald till statsminister vid 18 års ålder. Jag tror säkert, herr talman, att något parti snart kommer att lansera en ungdomskandidat, som kommer in i riksdagen strax efter det att han eller hon har fyllt 18 år. Om detta händer, och nu tänker jag provocera, tänker jag bjuda den här personen på ett glas vin på mitt rum. Frågan är om jag inte redan då tangerar lagens råmärke. Det kan i och för sig vara tveksamt. Om den här personen däremot sade att han hade mycket att göra i utskottet och ville jag skulle köpa en flaska vin till honom på Systembolaget och jag gjorde det, skulle jag plötsligt vara häktningsbar enligt den svenska lagstiftningen. Gå ut och fråga dem som drabbas av era bestämmelser. Är de som är 18 men inte 20 år tillfrågade? Jag skall sluta med att ge det mest horribla exemplet. Den person som har fyllt 18 eller 19 år kan i dag gå in på en restaurang och beställa alkohol. Han kan bli serverad av en servitris eller servitör som inte har fyllt 18 år. Denna person, som alltså skall avgöra om en restauranggäst är kompetent att inhandla alkoholdrycker, är själv inte kompetent att inköpa en flaska lättvin på Systembolaget. Inkonsekvensen står som spön i backen!

Herr talman! Med tanke på kammarens knappa tid vill jag inte ta upp någon debatt om detta betänkande angående postverkets mål och inriktning. Jag kommer inte heller att yrka bifall till någon av de moderata reservationerna. Däremot står vi moderater självfallet i praktiken bakom de reservationer som vi har avgivit med anledning av detta betänkande.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande behandlas riksdagens revisorers förslag om postens koncernverksamhet och förslagen i proposition I propositionen föreslås bl.a. riksdagen skall godkänna förslagen om en översyn av förutsättningarna och formerna för postverkets verksamhet. Det beräknas att denna översyn skall kunna redovisas under våren 1992. Det krävs en strukturomvandling för att vi i framtiden skall kunna möta bl.a. ändrade efterfrågemönster. Därför är en väl fungerande postverksamhet en väsentlig del av Sveriges infrastruktur, och detta är också utskottets mening. Herr talman! Till utskottets betänkande finns 15 4 gäller inriktningen av översynen på fortsatt heltäckande postservice. Här finns egentligen inte mycket som skiljer utskottsmajoriteten från reservanterna. Vi vill alla ha en väl fungerande postservice och att man skall ta sociala och regionala hänsyn. Inom posten pågår ett projekt, NÄT 92, som syftar till att ge förslag till hur lönsamhetsmålen skall kunna uppnås med en rikstäckande postservice. Projektet skall vara avslutat i september 1991 och kommer då att ge underlag för överväganden om kontorsnätets utformning och dimensionering. Mot bakgrund av detta och regeringens krav på postservice yrkar jag avslag på reservationerna 1-- Reservationerna 8, 9 och 10 handlar om översynen på frågan om fortsatt ensamrätt för posten till brevbefordran. Efter det att utskottet har justerat betänkandet har City Mail kommit i gång med sin verksamhet. Men då posten har brevmonopol får inte sådan verksamhet förekomma. Därför riskerar City Mail åtal då dess verksamhet är olaglig. I reservation 11 av vänsterpartiet tar man upp bolagiseringen av postverket och motsätter sig en sådan. Det här är en fråga som kommer att behandlas i den översyn som man håller på med inom kommunikationsdepartementet. Utskottsmajoriteten anser att det är viktigt att den här översynen görs skyndsamt. Med hänsyn till utskottsmajoritetens skrivning när det gäller dessa reservationer yrkar jag avslag på reservationerna I reservation 12 anser man att befordringsavgifter för normalbrev under 500 gr även i fortsättningen skall bestämmas av regeringen. När det gäller enstaka försändelser innebär inte förslagen någon förändring av enhetsportoprincipen. Postens Diligenstrafik anses att man borde bjuda ut den till försäljning på öppna marknaden. Postens Diligenstrafik och Swebus AB bedriver i viss mån konkurrerande verksamhet, och det är inte meningsfullt. Denna fråga har aktualiserats av riksdagens revisorer. En nära samordning av Postens Diligenstrafik och Swebus bör stärka förutsättningarna för att de skall kunna vara konkurrenskraftiga och ombesörja en god kollektivtrafik åt huvudmännen. Ansvaret för att det verkligen blir så ligger ju på trafikhuvudmännen. Det måste ligga i deras eget intresse. Det är ingenting som statsmakterna kan sätta som villkor vid en överlåtelse. Jag yrkar avslag på reservation 13. Utskottet tog initiativ till att post och teleutredningen fick i uppdrag att även överväga frågan om införande av särskilt kulturporto. Frågan diskuterades mycket ingående i utredningen, men man ansåg att posten själv bör få avgöra om det är motiverat med särskilda porton eller rabattsystem för enstaka böcker och andra kategorier av försändelser. Posten införde i februari i år s.k. Utskottet finner inte anledning att ta annan ställning än post och teleutredningen. Jag vill därför yrka avslag på reservation 14. Den sista reservationen tar upp framläggandet av postens nästa treårsplan. Man anser att treårsplanen för 1992--1994 måste behandlas och beslutas av riksdagen före den 1 januari 1992. För att planen skall bli mer aktuell föreslår posten att nästa treårsplan skall fastställas så nära planeringsperioden som möjligt, och detta förslag ställer sig regeringen bakom. Posten skall före den 1 september 1991 till regeringen lämna ett förslag till treårsplan för åren 1992--1994. Utskottet anser att det är otillfredsställande att riksdagen inte kommer att kunna ta ställning till treårsplanen förrän en del av treårsplanen börjat löpa. Vad utskottet anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Jag yrkar därför avslag på reservation 15. Jag ber än en gång att få yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Herr talman! Innan jag lämnar talarstolen vill jag, eftersom detta förmodligen är min sista debatt här i riksdagen, framföra ett tack. Inte minst vill jag tacka utskottskamraterna för det goda kamratskap som har funnits i utskottet under åren.

Herr talman! Inför förra valet lovade socialdemokraterna att man skulle bli ett miljöparti. Affischer och annonser trumpetade ut detta budskap. Men när de döende sälarna försvann ur TV-rutan och valet var över slocknade också det socialdemokratiska intresset för miljön. Förslaget om Öresundsbron som vi skall debattera här i dag talar sitt tydliga språk och nu skrivs ytterligare ett dystert kapitel i svensk miljöpolitiks historia. Jag har tyvärr ingen förhoppning om att majoriteten här i kammaren kommer att bli annorlunda än den blev i trafikutskottet när vi där behandlade frågan om Öresundsbron. Partipiskan viner alltför hårt för att beslutet skall bli annorlunda. Därför är det en sorgens dag då majoriteten beslutar bygga ett monument för fortsatt betongpolitik, rovdrift på naturen och miljöförstöring. Socialdemokrater, moderater och folkpartister tycks tro att betong, asfalt, ökad biltrafik och avgasutsläpp är viktigare för vårt och våra barns välstånd än frisk luft, levande hav och gröna skogar. Från centerns sida har vi en annan miljösyn som bygger på ekologisk balans. En bra miljö med frisk luft, levande hav, gröna skogar och där markens produktionsförmåga bibehålles är enligt vår uppfattning den enda förutsättningen för en långsiktigt hållbar positiv utveckling. Ekonomi och ekologi hör ihop. Miljökostnaderna måste betalas. Frågan är när de skall betalas, hur de skall betalas och av vem de skall betalas. Vi kan aldrig komma undan dessa miljökostnader, men vi kan möjligtvis skjuta dem framför oss och låta kommande generationer betala. För centerns del är detta omoraliskt och oacceptabelt. Från centerns sida säger vi nej till en Öresundsbro. Vi säger nej för att vi värnar Sydvästskånes miljö, vi säger nej för att vi värnar om Östersjöns ekologi, vi säger nej av ekonomiska skäl och vi säger nej av transporttekniska skäl. Dessa skäl är var för sig klart tillräckliga för att avslå regeringens förslag till avtal med den danska staten om byggande av en fast förbindelse över Öresund. Sammantaget är skälen överväldigande, och den som på allvar analyserar skälen måste rimligtvis komma fram till samma slutsats. Tyvärr är gamla låsningar och prestige så dominerande för många att sakskälen inte tillåts spela den roll de rimligen borde göra. Herr talman! Sydvästra Sverige är en region som redan är mycket hårt miljöbelastad. Situationen är så allvarlig att ingen ytterligare påspädning av utsläpp i luften kan tolereras. Tvärtom måste utvecklingen inriktas på att minska luftföroreningarna. Öresundsdelegationen har understrukit att varje ytterligare tillskott av utsläpp, om än marginellt, kan medföra allvarliga miljökonsekvenser i regionen. Halterna av kväveoxider liksom nedfallet av kväve ligger redan väsentligt över de nivåer som naturen långsiktigt tål. Nedfallet måste kraftigt nedbringas i området för att rädda naturen från långsiktiga skador. Enligt Svenska naturskyddsföreningen krävs en minskning av nedfallet med 90 % i denna region. Det åstadkommer man definitivt inte med ökad biltrafik som ett byggande av Öresundsbron kommer att generera. Redan i dag är skogsskadorna ett faktum i Skåne. Bokskogen är starkt hotad och börjar i vissa områden att dö i förtid. Svampar och lavar försvinner, vegetationen blir monoton genom att mångfalden och artrikedomen utarmas, och skadeangreppen på träden ökar i omfattning. Sveriges skogsvårdsförbund menar att situationen i dag är så allvarlig att en ökad bilism kommer att få förödande konsekvenser för skogen. Om inte luftföroreningarna minskar radikalt kommer näringen i marken att ta slut om 50 år och då är det kanske omöjligt att reparera skadan. Alla beräkningar visar att en Öresundsbro kommer att resultera i kraftigt ökad biltrafik i regionen. Trots detta görs i propositionen det smått fantastiska påståendet att ''de merutsläpp som kan uppkomma till följd av en fast förbindelse över Öresund inte rimligen bör tas till intäkt för att avstå från en utbyggnad''. Centerns slutsatser är precis tvärtom. Dessa skäl är i sig tillräckligt tunga för att avfärda hela förslaget. Östersjön är i dag världens mest föroreningshotade bräckvattenområde. Det är allmänt bekant att situationen i hela Östersjön är bekymmersam när det gäller det ekologiska tillståndet. En avgörande fråga för Östersjöns tillstånd är utbytet med vatten från Västerhavet genom Öresund och genom Bälten. Att detta vattenutbyte inte försvåras är helt avgörande för att salthalten kan hållas uppe. Salthalten är av avgörande betydelse för bl.a. torskens reproduktionsförmåga. Redan i dag är salthalten så låg att torsken lever på gränsen för vad den kan klara. En minskning av bara en halv promille är tillräckligt för att torskbeståndet i Östersjön skall utplånas. Detta utgör ett stort hot mot livet i havet, liksom för de människor som har sin utkomst från det. Den tröskel i Öresund där bron skall byggas ligger på 6--8 meters djup. På denna tröskel skall det ställas bortåt 200 tjocka betongfundament med 30-- 40 meters avstånd. Kring pelarkonstruktionerna för högbroarna över segelrännorna skall det byggas skyddsöar mot påsegling. Väster om Saltholm skall man spränga en jättelik, 2 kilometer lång, ränna i botten för att placera en sänktunnel. Till sänktunneln blir det kilometerlånga upp och nedfartsramper. Den uppbromsning av genomströmmande vatten som brobygget ger kommer att leda till ca 20 % För att i viss mån kompensera detta föreslås stora muddringar. För det första är det ytterst tveksamt om det över huvud taget är möjligt att åstadkomma en s.k. nollösning genom sådana åtgärder och för det andra innebär muddringarna i sig ett mycket stort hot mot hela det marina livet i Öresund. Detta främst på grund av den omfattande uppslamning av bottensediment som kan förutses. Herr talman! De ekonomiska kalkylerna som presenterats för brobygget är undermåliga. Den av regeringen presenterade kostnaden uppgår till ca 15 miljarder kronor. Till detta skall läggas stora kostnader för investeringar i infrastrukturen i Sverige resp. Danmark för anslutningar m.m. Om man dessutom räknar ränta på pengarna torde kostnaden totalt uppgå till 40--50 miljarder kronor. De tillkommande kostnaderna för anslutningsvägar, tunnlar m.m. skall inte bekostas av broavgifter, utan finansieras av stat och kommun. Det kommer alltså att bli en oerhörd koncentration av de redan alltför små anslag som finns i statsbudgeten till infrastrukturinvesteringar till en region som inte på något vis tillhör de svagare i vårt land. Själva bron skall dock inte bekostas av skattebetalarna utan av brukarna i form av broavgifter. För att få underlag till propositionen beställde regeringen ett beräknings och prognosunderlag från konsultföretaget Transek. Dessa beräkningar avseende trafikvolymer visar på en stor priskänslighet hos personbilstrafiken. Intäkterna från denna kan ökas med 24 % om trafikavgiften sänks från 190 kr. till 37:50. Antalet bilar ökar då från ca 5 000 per dygn till 30 000. En utgångspunkt för avgiftssättningen har varit att avgiften skall ligga på ungefär samma nivå som det i dag kostar att åka färja. Regeringen har därför i propositionen utgått från en avgift på 160 kr. per personbil i 1990 års prisnivå och en trafikvolym på 8 000--10 000 bilar per dygn år 2000. Det finns inga beräkningar, såvitt vi har kunnat finna, som stöder regeringens uppfattning om att trafikvolymen skall bli så stor vid den avgiftssättningen. Enligt Transeks beräkningar måste avgiften ligga på 100--120 kr. för att uppnå den trafikvolymen. Det är alltså det konsultföretag regeringen själv anlitat som redovisat dessa siffror. Min slutsats är att regeringen har valt att efter eget skön frisera siffrorna så att de skall passa. Med regeringens utgångspunkter går det helt enkelt inte att ekonomiskt räkna hem projektet. Regeringen och utskottsmajoriteten sitter i en rävsax mellan att å ena sidan försöka få ekonomi i broprojektet genom att skapa så stora trafikvolymer som möjligt samtidigt som miljön kräver att trafikvolymen blir så låg som möjligt. Ekvationen går inte ihop, och miljön får än en gång ge vika för kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Betongpolitiken firar nya triumfer. Skälen för en Öresundsbro varierar över tiden. Ibland är det Sveriges förbindelser til kontinenten som är den viktigaste, ibland är det för att skapa positiva utvecklingsförutsättningar för Malmöregionen. Att satsa 40--50 miljarder kronor som regionalpolitiskt stöd till Malmöregionen faller på sin egen orimlighet. När det gäller att skapa goda förbindelser mellan Sverige och resten av kontinenten kan detta ske på andra sätt som är bättre ur både miljö-, ekonomisk och transportteknisk synpunkt. För att nå de centrala delarna av Europa innebär vägen över Danmark en omväg. Till detta skall läggas den trafikinfarkt som finns i norra Tyskland och som kommer att inom överskådlig tid innebära stora trafikstörningar för både landsvägs och järnvägstrafiken. Genom de politiska förändringar som skett i Europa under de senaste åren öppnas också nya intressanta marknader för det svenska näringslivet. För att nå de nya marknaderna i de östra delarna i Europa ter sig omvägen över Danmark än mer orealistisk. Centern vill se en utveckling med en kraftigt utvecklad färjetrafik utefter hela Sydsveriges kust till både nya och gamla destinationer. Färjeförbindelser med miljövänliga färjor skall utgöra kärnan i våra förbindelser med kontinenten. På detta sätt åstadkommer vi ett verkligt närmande till hela Europa. Samtidigt sprids utvecklingsmöjligheterna över hela den sydsvenska kusten till följd av dessa förbindelser. Från åkerinäringens sida, som ju är en viktig intressent i sammanhanget, visar man ett mycket ljumt intresse för Öresundsbron, men desto större intresse för utvecklade färjeförbindelser. Enligt en utredning gjord av Kulturgeografiska institutionen i Lund skulle åkerinäringen förlora mellan 500 och 700 milj.kr. per år på att ta vägen över Öresund och Stora bält i stället för att ta färjorna direkt till kontintenten. Dessutom tillgodoses förarnas lagstadgade dygnsvila på direktfärjorna. Redare, SJ-strateger och transportköpare är i stort sett ense: En Öresundsbro kommer inte nämnvärt att påverka godsströmmarna. Centern vill se en fast förbindelse över, eller rättare sagt under, Öresund som komplement till färjetrafiken. En borrad järnvägstunnel är det enda vettiga alternativet för fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark. Ur miljösynpunkt är tunneln överlägsen en bro. Tunnelalternativet har dock avfärdats alltför lättvindigt med hänvisning till att det inte skulle gå att få ekonomi på ett sådant projekt. Kostnadsutredningarna är dock behäftade med stora brister och det finns många experter både inom entreprenadbranschen och bankvärlden som hävdar att en tunnel är lönsammare än en bro. Herr talman! Låt mig också litet kommentera handläggningen av denna fråga. Detta är som alla inser en mycket stor fråga som påverkar våra internationella förbindelser, har stor miljöpåverkan och är ett av de största enskilda investeringsbeslut som någonsin fattats. Trots denna dignitet på frågan ville majoriteten i utskottet inte gå med på att ordna en offentlig hearing för att ytterligare belysa olika konsekvenser. Dessutom var arbetssituationen sådan i riksdagen att vårt eget expertorgan på miljöfrågor, nämligen jordbruksutskottet, inte ansåg sig ha tid att yttra sig över förslagen. Detta är ingen kritik mot jordbruksutskottet, utan mot den totala handläggningsordningen av frågan. Jag tycker det är en otillständigt bristfällig handläggning som skett. Herr talman! Centern står inte ensam i kampen mot en Öresundsbro. Förutom vänsterpartiet och miljöpartiet här i riksdagen finns också en samlad miljörörelse i hela Norden. Skogsnäringen, redarnäringen, fackliga organisationer, som Transport och de sjöfackliga organisationerna, vetenskapliga institutioner, många forskare och viktiga delar av näringslivet står på samma sida i kampen mot en bro över Öresund. Dagens beslut är inte bara en fråga om bro över Öresund eller inte. Det är ett viktigt vägval inför framtiden. Det är fråga om vi skall prioritera asfalt, betong och miljöförstöring, eller om vi skall inrikta framtiden på ren luft, levande hav, gröna skogar och ekologisk balans. För centern är valet självklart. Därför yrkar vi på att regeringens proposition skall avslås. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 2.